Herr talman! Jag citerade den högt värderade kollegan Catarina Rönnung fel. Jag beklagar detta. Det är bra att hon har preciserat sig på den berörda punkten. I övrigt har jag inget att tillägga.

Herr talman! Dagens debatt handlar om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik samt om demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete. Vi moderater har alltid hävdat att främjandet av respekten för mänskliga rättigheter och arbetet för en demokratisk utveckling i världens länder är en huvuduppgift för svensk utrikespolitik. Vi har också under många år betonat att Sverige har ett särskilt ansvar för att respekten för mänskliga rättigheter och demokrati stärks och för att etablerade regler och principer efterlevs i de länder som mottar ett betydande svenskt bistånd. Detta gjorde vi redan under det kalla krigets dagar. Vi har också under många år kritiserat olika socialdemokratiska regeringar för att bistånd betalats ut utan några direkta krav på att utvecklingen skall gå i riktning mot demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Statsmakter som i decennier har förtryckt sina folk har kunnat räkna med svenskt bistånd. Vi har därför krävt att Sverige på ett mycket aktivare och tydligare sätt skall ställa krav och driva på en utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter. Regeringen har i sina båda skrivelser nu velat betona vikten av ett starkare stöd för mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling både i svensk utrikespolitik i allmänhet och i Sveriges utvecklingssamarbete. Även om det har kommit sent tycker vi moderater att detta är ett steg i rätt riktning. Herr talman! Vi har också i flera år - senast i höstas, och då med stöd av fyra andra partier - begärt att regeringen årligen i samband med budgetförslaget ger riksdagen en utförlig rapport om situationen och utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i våra samarbetsländer. En sådan rapport skall utgöra ett solitt underlag för en utförlig debatt här i riksdagen inför beslut om svenska biståndsinsatser. Vi anser att vetskapen om att den svenska riksdagen och den svenska regeringen noggrant följer och värderar utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati skulle vara en viktig signal till mottagarländerna. Regeringen har hittills inte uppfyllt våra förväntningar och sitt tidigare muntliga löfte när det gäller en sådan redovisning. Den redovisning som har skett till riskdagen i samband med budgetförslaget har varit mycket rudimentär. Ambassadernas hemliga rapporter om läget när det gäller mänskliga rättigheter kan inte ersätta den redovisning om vi efterfrågar. Vi har därför haft anledning att rikta kritik mot regeringens bristande intresse för vårt och även för utskottets önskemål i detta avseende. Regeringen har nu i skrivelsen om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken återigen lovat att i den årliga redovisningen av utvecklingssamarbetet redogöra för hur respekten för mänskliga rättigheter i Sveriges samarbetsländer efterlevs. Vi reservanter har trots detta ansett att det behövs ett tillkännagivande till regeringen för att vi skall kunna vara säkra på att den av oss sedan länge efterfrågade rapporten skall lämnas. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1 i utrikesutskottets betänkande nr Herr talman! Sverige skall genom sin utrikespolitik främja respekten för de grundläggande fri och rättigheterna och verka för ett starkt skydd av dessa. En huvuduppgift är att få alltfler länder att inse att det är inom ett demokratiskt styrelseskick som medborgarna har de bästa möjligheterna att forma ett samhälle som värnar om rättsstaten och där yttrandefriheten, politisk pluralism och flerpartisystem kan utvecklas. Det handlar bl.a. om att människor runt om i världen skall få rösta på det parti som de vill, fritt få säga sin mening, fritt få utöva sin religion, ha rätt till en advokat när de står inför rätta och slippa alla former av övergrepp. Och om detta sker skall de kunna vara säkra på att det åtgärdas. För alltfler människor i alltfler länder håller detta på att bli verklighet när nu demokratin etablerar sig i världen. I Central och Östeuropa har demokratin gjort enorma framsteg, och även om situationen är bräcklig på många håll har den hårda, brutala diktaturen försvunnit nästan överallt. Mänskliga rättigheter respekteras i mycket större omfattning nu än tidigare. I vårt närområde är utvecklingen i Vitryssland dock särskilt oroande. Vi ser också med stor oro hur oroligheterna och förtrycket av den albanska befolkningen i Kosovo fortsätter med nya dödsoffer som följd. En fredlig lösning är nödvändig och insatser görs nu för att uppnå detta, även om de kunde ha gjorts betydligt tidigare och i större omfattning. I Latinamerika, som tidigare plågats av många militärdiktaturer, är det enbart Kuba som inte har en folkvald regering. Men även i Latinamerika är åtskilliga demokratier bräckliga, och respekten för mänskliga rättigheter är inte tillfredsställande överallt. Fred och försoning i Centralamerika, t.ex. i Guatemala, pekar dock i rätt riktning. I Asien är utvecklingen också på rätt väg. De stora undantagen är de fem sex länderna i det socialistiska blocket från Burma i väster till Nordkorea i öster. Här kan man inte se någon demokratisering, och läget för de mänskliga rättigheterna är dåligt. Indonesien har varit det stora undantaget från regeln att icke-socialistiska länder i denna del av världen är demokratier. Även där saknades tidigare tecken på en utveckling i demokratisk riktning. Efter det att president Suharto tvingades avgå har nu den nya presidenten och parlamentet enats om att val skall hållas i landet nästa år. Positivt är också att presidenten och talmannen är överens om att ändra vallagarna för att liberalisera Indonesiens politiska system. I ett bälte från Centralasien, Iran och arabvärlden ned mot Central och Västafrika är demokratin satt på undantag. Situationen för de mänskliga rättigheterna är inte bättre. I begränsad, men växande, omfattning finns en islamsk fundamentalism som förtrycker oliktänkande och kvinnor. Det gäller ett mindre antal av de islamiska länderna. Sudan och Iran är upprörande exempel på detta. Den afrikanska eller arabiska socialismen, liksom annat sekulärt maktbegär som t.ex. i Irak och Libyen, är fortfarande en vanligare källa till diktatur och förtryck. Det är en självklarhet att Sverige kraftfullt skall fördöma detta. I arabvärlden har dock demokratin svårt att få fäste. I syfte att främja mänskliga rättigheter och demokrati, liksom ekonomisk utveckling och miljösamarbete, har EU en Medelhavsstrategi. Den innebär att alla länder vid Medelhavets södra och östra kust, utom Libyen som är under FN-sanktioner, erbjuds s.k euromediterrana avtal. Det är associationsavtal som innebär att dessa Medelhavsländer och EU skall utgöra ett frihandelsområde år 2010. I denna dialog med EU:s samarbetsländer i Medelhavsområdet är det viktigt att frågor om mänskliga rättigheter och demokrati betonas. Den hittillsvarande utvecklingen har visat att respekten för mänskliga rättigheter och utvecklingen mot demokrati inte kommit så långt som det är rimligt att kräva, trots ett omfattande ekonomiskt tillflöde via oljeintäkter eller bistånd. Sker inte en demokratisk utveckling och en kraftigt förbättrad respekt för mänskliga rättigheter kommer södra och östra delen av Medelhavsområdet fortsättningvis att vara en mycket instabil region. Särskilt glädjande är att demokratin inte bara fått fotfäste utan också spridning i Afrika. 38 länder i Afrika har haft sina första demokratiska val, och i södra Afrika är demokratier vanligare än diktaturer. Även om situationen är bräcklig har betydande framsteg gjorts jämfört med hur situationen var för bara några år sedan. För att respekten för mänskliga rättigheter skall bli bestående är det viktigt att vi bygger upp strukturer som främjar och kontrollerar att så också sker. Vi moderater har därför tidigare föreslagit att Sverige bör betona vikten av att det skapas regionala strukturer för mänskliga rättigheter och demokrati i dialogen med länderna i södra Afrika. Europarådet kan här vara en förebild. Erfarenhet från Europa visar att det europeiska integrationsarbetet startade just med mänskliga rättigheter och demokrati. Vi skall komma ihåg att Europarådet bildades redan för snart 50 år sedan. En möjlighet vore att SADC-samarbetet fick mera fasta strukturer när det gäller att övervaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter och demokrati bland de länder som är medlemmar. Det skulle kunna vara en naturlig följd av det framväxande parlamentariska samarbete som nu sker inom organisationens ram. Europarådets konventioner och mekanismer skulle kunna tjäna som inspiration. Vi har också föreslagit att sådan verksamhet skulle kunna finansieras genom EU-biståndet, eftersom det handlar om regional integration där erfarenheterna från det europeiska integrationssamarbetet kan vara intressanta. Herr talman! Det internationella regelsystemet som syftar till att värna den enskilda människans rätt är relativt väl utbyggt. Det stora problemet i dag är att länder inte ansluter sig till internationella konventioner eller, vilket är vanligare, att förpliktelser inte uppfylls. Trots den stora uppslutningen kring barnkonventionen kränks t.ex. barnens rättigheter runt om i världen. Barn torteras, våldtas och avrättas fortfarande, framför allt i interna väpnade konflikter. Antalet gatubarn ökar. Antalet barn som inte får undervisning ökar också på vissa håll. Barn får inte enligt konventionen diskrimineras eller utsättas för våld på grund av barnets eller föräldrarnas ras, kön, etniskt ursprung, handikapp eller börd. Rättigheterna i 1948 års allmänna förklaring är universella. Inom FN-systemets ram har det antagits en rad konventioner som alla syftar till att stärka de mänskliga rättigheterna inom alla områden. Kontrolloch övervakningsmekanismer har knutits till de olika konventionerna. Vi har alltså rätt och skyldighet att kritisera och fördöma ett land som grovt och systematiskt kränker sina medborgares mänskliga rättigheter. Det finns också en rad ideella organisationer som gör ett viktigt arbete för att övervaka situationen för mänskliga rättigheter och demokrati. Vi moderater tycker att det nu är dags att också FN:s generalförsamling får en detaljerad rapport om läget beträffande efterlevnaden av de principer som själva organisationen är grundad på. Barnkonventionens mekanismer kan tjäna som föredöme, men själva granskningen bör ske direkt i generalförsamlingen. En sådan årlig rapport kan sedan bli föremål för en ingående och bred debatt mellan alla medlemsländerna. Vid generalförsamlingens möte finns alla länder närvarande. Det vore därför bra att där kunna följa hur länderna lever upp till sina åtaganden. Den 10 december är det 50 år sedan den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling. Denna dag kunde vara ett bra tillfälle att för första gången göra en sådan manifestation. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3 i UU17. Jag stöder naturligtvis övriga reservationer i de båda betänkandena där moderata namn finns med. Herr talman! Då detta är min sista debatt både i de frågor som rör mänskliga rättigheter och i övriga utrikesfrågor, vill jag passa på att tacka mina meddebattörer under många år för stimulerande diskussioner i många för oss alla viktiga ämnen. Tack, herr talman!

Herr talman! Förra måndagen stod jag i Hongkongs nya Convention Hall.

med allmänna och direkta val, och där den demokratiska oppositionen vunnit stora framgångar, skulle upplösas och ersättas med en av Beijing handplockad församling där demokraterna saknade all representation. Detta skulle ske under ledning av den av Beijing utsedde styresmannen Tung Chee Hwa. Redan samma dag, den 1 juli, utrymdes den lagstiftande församlingen. Demokraterna samlades en sista gång på balkongen och förklarade unisont: "Vi kommer tillbaka!" I måndags i förra veckan kunde demokraterna jublande ropa ut i Convention Hall: "Vi är tillbaka!" Valen genomfördes med ett mycket större valdeltagande än någon gång tidigare.

Allmänna val är viktiga. Det visade 60 % av rösterna och 70 % av de mandat som valdes i direkta val - 14 av 20 - har demokraterna i den nya lagstiftande församlingen bara 19 av 60 mandat. Resten kontrolleras i dag av de Beijingtrogna. Detta är resultatet av ett valsystem, där hälften av mandaten - 30 stycken - utses i korporativa yrkesvalkretsar, där bara en bråkdel av Hongkongs befolkning har rösträtt. Det garanterar att folkets val inte kan få något inflytande på den lagstiftande processen i Hongkong. Folket är inte att lita på - det visade det tydligt i valen förra söndagen. I en första kommentar till valresultatet förklarade valets segerherre, den liberale partiledaren Martin Lee som nu i spetsen för dem som av Beijings trogna slängdes ut den 1 juli förra sommaren nu åter tågar in i den lagstiftande församlingen, att Hongkongs befolkning visat att den vill ha demokrati. Det borde vara en signal till de styrande i Hongkong och Beijing att påskynda processen, så att redan nästa val i Hongkong blir demokratiska fullt ut. Beijings handgångne styresman Tung Chee Hwa behövde inte invänta ytterligare order från sina överordnade utan förklarade omedelbart: Systemet ligger fast. År 2007 skall en översyn enligt överenskommelsen från 1984 ske av huruvida allmänna direkta val skall genomföras i Hongkong. Det nuvarande valsystemet garanterar att demokraterna, alldeles oavsett vad Hongkongs röstberättigade då kan tänkas vilja, inte kan få något inflytande över den översynen. Det avgörs då som nu i Beijing. Herr talman! I natt är det nio år sedan demokratidemonstrationerna på Tienanmen Square i Beijing krossades i en blodig massaker natten mellan den 3 och den 4 juni 1989. Fortfarande finns inga officiella uppgifter över hur många som mördades av Folkets befrielsearmé sedan den kinesiske reformatorn Deng Hsiao-ping givit order att krossa demokratirörelsen. Tio år efter det att Wei Jing-sheng dömdes till 14 års fängelse för att vid Demokratimuren i Beijing ha hävdat att Deng Hsiao-pings fyra moderniseringsreformer krävde en femte reform - demokrati - gav de åldrande ledarna ett alldeles otvetydigt besked: Ingen demokrati i Folkrepubliken Kina. När den amerikanske presidenten Clinton, förföljd av alltmer påtagliga rykten om betydande kinesiska kampanjbidrag inför presidentvalet 1996, senare denna månad - juni månad 1998 - besöker Kina för ett toppmöte med den kinesiske ledaren Jiang Zemin tas han som seden bjuder emot inför Folkets befrielsearmés specialtrupper - på Tienanmen Square. De har till skillnad från president Clinton varit där förut, bl.a. den 4 juni 1989. I höstas frigavs den mest uppmärksammade kinesiske dissidenten Wei Jing-shen efter att ha tillbringat bortemot två decennier i fängelse för sitt krav på demokrati i Kina och för att ha pekat ut Deng Hsiaoping som det största hindret. Det skedde som en gest strax efter Jiang Zemins framgångsrika statsbesök i USA. Inför president Clintons svarsbesök i sommar frigavs som en ytterligare gest den därnäst mest kände dissidenten Wang Dan, en av ledarna från Tienanmen Det är givetvis välkommet men inget som helst tecken på en sinnesförändring i Beijing. Inför förbättrade stormaktsrelationer och möjligheten att få köpa avancerad rymdteknik från USA är ledarna i Beijing beredda att betala med en gest, särskilt som det innebär att de återstående tusentals gamla och nya politiska fångarna i Kinas arbetsläger åter blir mer anonyma för omvärlden. Bara i vår har många fler nya politiska fångar fängslats än de få som frigivits. Inför årsdagen i morgon och inför president Clintons besök beläggs kända dissidenter med husarrest. I går meddelade kinesiska UD på nytt att det inte finns någon anledning för Beijing att ompröva sin syn på vad en officiell talesman kallade "de politiska störningarna 1989". I måndags krävde Amnesty International att alla som fängslats för inblandning i händelserna den 4 juni skall friges. Amnesty har dokumenterat 250 av de kanske upp till 3 000 som fortfarande sitter fängslade, bland dem den livstidsdömde 75-årige Wang Jiaxiang som dömdes för kontrarevolutionär propaganda. I söndags hölls den hittills största politiska demonstrationen i Hongkong sedan återföreningen förra året. Där krävdes att de skyldiga för massakern vid Tienanmen Square skall straffas och att de fängslade skall friges. Herr talman! Utrikesutskottets majoritet, främst socialdemokrater och moderater, ansluter sig till den linje som utrikesministern tidigare i vår företrätt i riksdagen att liksom EU "ta fasta på den samarbetsvilja som Kinas ledare givit uttryck för och aktivt pröva möjligheterna till en förstärkt dialog". Det är en dålig omskrivning av att Kina lyckats splittra den demokratiska världen och spela ut lukrativa handelsavtal i gengäld för att avstå från offentliga angrepp på bristen på demokrati. I den senaste utgåvan av den ansedda kvartalsskriften Contemporary Southeast Asia beskriver den tyske forskaren Kay Möller vid Stiftung Wissenschaft und Politik EU-ländernas Kinapolitik sedan juni 1989. 1992 straffades Frankrike hårt av Beijing för sin hållning. Den franske premiärministern tvingades två år senare till Beijing för att göra avbön. När slaktaren från Tienanmen Square, premiärminister Li Taiwan i april 1996 besökte Paris utlovade han kinesiska köp av 10-30 Airbusflygplan. I mars förra året vägrade Frankrike att delta i EU ländernas återkommande förslag om en resolution om Kina i FN:s MR-kommission. Till Frankrike anslöt sig Tyskland, Italien, Spanien och Grekland - som av en händelse de stater som ingår i Airbusprojektet. Holland och Danmark presenterade då det stympade EU:s resolution och drabbades av repressalier. I maj I mars i år kunde EU-länderna enas om att inte lägga fram någon resolution om bristen på respekt för mänskliga rättigheter. Det kallas för att ta fasta på en samarbetsvilja, men det är att falla undan för en brutal utpressningspolitik. Kina, världens största stat och världens största diktatur, har FN:s MR-kommission ingen anledning att ha någon uppfattning om. Det sparar man till små och isolerade diktaturer. Redan i september 1993 fastslog den kinesiska politbyråns ständiga utskott angående de internationella sanktionerna efter massakern på Tienanmen Square, att det inte fanns anledning att falla undan för krav eftersom motsättningarna mellan de västliga demokratierna hindrar dem att effektivt driva sådana krav. Så rätt de får. Men varför hyckla? Säg som det är! Vi har inte råd att avstå från värdefulla kontrakt på den växande kinesiska marknaden. Herr talman! Men är då demokrati något som vi inte kan hoppas på i Kina? Nej, det finns kineser som lever i en demokrati - på Taiwan. Taiwan är den kanske mest lovande demokratin i hela Asien. I parlamentsval i höst och presidentval om något år kan oppositionen mycket väl ta över styret i en kinesisk demokrati. Det är inte som i Folkrepubliken en demokrati som vi inte ens kan drömma om. Det är inte som i Hongkong en demokrati som vi kanske kan överväga efter år 2007. Det är en blomstrande demokrati bland 24 miljoner kineser på Taiwan. President Lee Tenghui är den ende folkvalde kinesiska statschefen i världen. Men det är en demokrati som världens demokratier försöker blunda inför. Som en följd av de stormaktsöverväganden som gjordes 1972, när Mao Tse-tungs diktatur i Beijing fick överta medlemskapet i FN och dess säkerhetsråd från Chiang Kai-sheks diktatur på Taiwan, står Asiens mest blomstrande demokrati och Kinas enda demokrati isolerad utanför såväl FN som dess underorgan, i vilka även befrielserörelser under årens lopp kunnat inväljas. Det som var möjligt att köpa 1972 är en absolut orimlighet 1998. Nästa gång frågan om att utreda Taiwans närvaro i FN-systemet reses bör det få Sveriges och EU:s aktiva stöd. vann det taiwanesiska oppositionspartiet stora framgångar. DPP är ett parti som på olika sätt förespråkat Taiwans självständighet, till skillnad från det hitillsvarande regeringspartiet. Efter den för Beijing så lyckade återföreningen av Hongkong förra året strävar de nuvarande ledarna efter att också lyckas återförena Skulle ett demokratiskt maktskifte äga rum det kommande året på Taiwan, finns det stor risk för att Beijing på nytt kommer att ta till militära utpressningshot, verbala och verkliga, för att tvinga det demokratiska Taiwan på knä. Om kineser på fastlandet och kineser på Taiwan önskar återförenas, är det deras sak att bestämma. Sker det i öppna och demokratiska former på fastlandet och på Taiwan, är det att välkomna. Men det är inte Kinas inre angelägenhet om ledarna i Beijing använder militära maktspråk för att tvinga det demokratiska Taiwan att ansluta sig till världens fortsatt största diktatur. Ingen ett-Kina-politik kan legitimera något sådant. Det borde även Sveriges regering och riksdag kunna uttala. Det kan bli nödvändigt mycket förr än vad man kanske tror. Herr talman! Den ekonomiska krisen i Ost och Sydostasien har på ett välkommet sätt visat att frågan om ekonomisk tillväxt och stabilitet inte går att skilja från frågan om demokrati. Suhartos fall i Indonesien var efterlängtat. Men det innebär ingen demokrati med automatik. Det är samma maktkretsar som tagit över. Det finns anledning för omvärlden att med största uppmärksamhet följa att de aviserade demokratiska valen verkligen kommer till stånd, och det är inte särskilt överraskande att den nya ledningen i Djakarta förklarat att den indonesiska ockupationspolitiken gentemot Östtimor består. I Thailand och i Sydkorea innebar den ekonomiska krisen att demokratin vann insteg. President Kim Dae Jungs tillträde i februari är det mest lovande som hänt demokratin i Asien efter de senaste tio årens utveckling på Taiwan. När Kim Dae Jung svor presidenteden i februari satt alla tre tidigare sydkoreanska presidenter på hedersläktaren. De var bittra fiender till Kim Dae Jung under 70 och 80-talet, och det var på ett hår att Kim Dae Jung avrättats efter oroligheterna i Kwangjuprovinsen 1980. Det som skedde i februari var ett styrkebevis för den sydkoreanska demokratins mognad - mitt i en ekonomisk kris av enorma mått. Så länge västvärldens s.k. förståsigpåare betraktade den asiatiska ekonomiska boomen som en obruten uppåtvänd linje rakt in i det asiatiska århundradet fanns det stor förståelse för despotiska asiatiska makthavares filosoferande över s.k. asiatiska värden. Kuan Yew sågs som ansedda statsmän. I Asien har familjen enligt dem en annan ställning, och västerländsk demokrati eller individuell frihet passar inte in. Den ekonomiska framgången togs som ett bevis. Men hösten 1997 visade också i Asien att mänskliga framsteg bara kan gå hand i hand med demokrati och mänskliga rättigheter. Talet om asiatiska värden är en myt som framgångsrikt exploaterats av asiatiska despoter, som sökt monopolisera makt och rikedom. Men det finns asiatiska ledare som aldrig accepterat talet om asiatiska värden, som länge och envist kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter. President Lee Teng-hui på Taiwan är en av dem. Kim Dae Jung i Sydkorea är en annan. I måndags förra veckan kallade Martin Lee i Hongkongs Convention Hall valutgången för ett fullständigt förkastande av asiatiska värden. Han förklarade avslutningsvis: "Asiatiska värden har förvrängts av asiatiska ledare intresserade av makt. Men jag säger att, om ni ger mig en amerikan, en europé eller en asiat - de vill alla vara fria. Det är vad vi visade i söndags." Herr talman! De här betänkandena omfattar väldigt många områden. Jag har valt att koncentrera mig till världens största hot mot demokrati och mänskliga rättigheter och den politik som omvärlden för, vilken innebär att man viker undan. Det gör även Sverige. Jag står givetvis bakom samtliga reservationer från folkpartiets sida men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2 vid betänkande nr 15 och till reservationerna 8, 10, 11 vid betänkande nr 17.

Herr talman! När riksdagen i dag behandlar regeringens skrivelser gäller det både mänskliga rättigheter i ett speciellt avseende, nämligen i Sveriges utvecklingssamarbete, och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik som helhet. Från Vänsterpartiets sida hälsar vi med glädje de två skrivelserna. Vi tycker att det är utmärkt att regeringen har satt samman det underlag för diskussion och för svensk politik som bör finnas på det här området. Det är bra utifrån att vi under flera år här i riksdagen utarbetat årliga betänkanden som gäller mänskliga rättigheter. De har dock inte varit heltäckande utan har grundat sig på att respektive parti och enskilda ledamöter har väckt enskilda motioner eller partieller kommittémotioner. Det har varit väldigt värdefullt och viktigt, och vi får på det här sättet en betydligt mer heltäckande bild av det svenska arbetet på det här området. Arbetet har från regeringens sida liksom från vår sida bedrivits just utifrån tanken på 50-årsminnet av antagandet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är en väldigt bra utgångspunkt. I skrivelsen i fråga pekar man på hur dessa rättigheter kan delas in i tre områden. Det gäller för det första den grundläggande yttrandefriheten. Det handlar för det andra om rätten till skydd mot övergrepp, som tortyr eller beslagtagande av egendom eller ingripande mot enskild person utan rättslig grund. Det handlar för det tredje också om rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven. Väldigt ofta glöms de sistnämnda rättigheterna bort i detta sammanhang. Vi tror att det bara handlar om mänskliga rättigheter av typen rätt att uttrycka sin åsikt och att delta i val. Det handlar dock i lika hög grad om rätten till en levnadsnivå som skall motsvara människornas behov. De skall ha tillgång till en rad grundläggande rättigheter som hälsovård, utbildning, bostad och arbete, sådant som vi vet att en stor del av världens befolkning i dag inte har rätt till. En väldigt stor del av världens befolkning som lever i diktaturer har inte tillgång till fri och rättigheter i annat avseende, men det är lika angeläget att påpeka att den tredje typen av grundläggande rättigheter saknas för väldigt många människor i vår värld. I skrivelserna tar man upp olika sätt att arbeta med frågorna - hur viktigt det är både att förebygga och att ingripa i tid vad gäller konflikter och vad vi kan göra för att se till att mänskliga rättigheter inte kränks. Det gäller också vad som bör göras när en sådan situation har uppstått. Man pekar på enskilda organisationers roll och på företagens möjligheter och lyfter fram särskilt utsatta grupper. Kvinnor är diskriminerade i stort sett över hela världen. Trots tillkomsten av barnkonventionen, en konvention som alla länder i världen utom två har skrivit under, bryts det dagligen mot barnets rättigheter i många länder. Man pekar också på minoriteters roll och bristande möjligheter att ha rätt till sitt eget språk, sin egen kultur osv. Allt det här är väldigt bra, och jag vet att jag själv och Vänsterpartiet kan stå bakom i stort sett det mesta som framhålls i de här skrivelserna. Herr talman! Ett par områden som borde ha belysts och som man borde ha pekat på i det här sammanhanget har dock inte tagits upp. Jag tänker för det första på krigsmaterielexporten. Det är självklart och uppenbart att Sverige exporterar krigsmateriel till länder runt om i världen, även till länder som vi vet i vissa fall efter hand har gått in i krig. I andra fall har materielen missbrukats till att förtrycka mänskliga rättigheter. Det är helt uppenbart att det här har ett samband, att Sverige har två ansikten. Därför borde också en diskussion om krigsmaterielexporten ha funnits med i det här sammanhanget. Det gäller för det andra flyktingpolitiken, som inte heller har belysts. Från utskottsmajoritetens sida har man hävdat att den inte hör hemma här utan behandlas i annan ordning. Det är självklart så. Det skall behandlas i annan ordning i socialförsäkringsutskottet. Men samtidigt spelar flyktingpolitiken, dvs. hur vi tillvaratar mänskliga rättigheter på hemmaplan, en avsevärd roll för trovärdigheten för svensk politik vad gäller mänskliga rättigheter. Jag vill bara peka på några mycket aktuella exempel. I dagens Dagens Nyheter finns en mycket välskriven artikel som handlar om en peruansk barnfamilj där flera av barnen är gravt handikappade. De håller sig gömda, eftersom mamman har utvisats tillbaka till Peru, och lever i ovisshet om sin framtid. Den här familjen träffade jag redan hösten 1995 i norra delen av Sverige. Jag trodde att deras situation för länge sedan var löst. Så är inte fallet. Jag kan inte uppfatta det annat än som tortyr av barn att inte få den behandling de behöver och inte få ett beslut så att de kan få stanna och bli behandlade. Jag vill påpeka att ungefär samtidigt som vi har den här debatten i kammaren pågår en demonstration utanför riksdagshuset - den är möjligen avslutad nu - till stöd för somalier som är utvisningshotade. Regeringen anser uppenbarligen att det går att utvisa till Somalia, ett land som inte ens har en regering och fungerande myndigheter och där det förekommer mycket stora övergrepp på mänskliga rättigheter. Jag menar att detta gör att skrivelserna och regeringens och riksdagens behandling av mänskliga rättigheter inte är heltäckande, och dessa områden saknas definitivt. Herr talman! I dessa två betänkanden finns så oerhört många frågor att ta upp - principiella, regionala och lokala - över problem men också glädjeämnen på detta område. Jag kan bara göra några få axplock i mitt anförande. Jag vill också peka på att Bengt Hurtig senare kommer att ta upp situationen i Turkiet vad gäller kurder men också vissa principiella frågetecken. Vad gäller utvecklingssamarbetet vill jag särskilt peka på ett nytt inslag som jag finner vara välgrundat och som har fungerat bra. Det är partibiståndet, som jag till att börja med var mycket skeptisk till. Jag trodde att det skulle bli ett uttryck för en paternalism från svensk sida. Jag kan för Vänsterpartiets del konstatera att det har gått att använda det på ett mycket konstruktivt sätt. Det har handlat om att i viss mån ge bistånd till fattiga partier eller organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Men vi har också själva lärt oss och har därigenom kunnat förmedla vidare i Sverige kunskap från exempelvis Centralamerika, Guatemala och El Salvador. De kontakter som har knutits i arbetet har haft väldigt stor positiv betydelse. Jag vill också peka på det parlamentariska biståndet som Sveriges riksdag har till flera parlament i andra delar av världen. Det gäller t.ex. Angola. Det finns flera andra länder där jag har förstått att det är en mycket uppskattad insats som också behövs på alla sätt, eftersom det där finns korta traditioner av parlamentariskt arbete. Vi kan där bidra utifrån längre erfarenheter. I detta betänkande är vi väldigt överens. Vänsterpartiet står bakom en reservation som gäller en utredning om de biståndspolitiska målen. Vi tycker att det är dags att man nu ser över de olika mål vi har tillfört till de ursprungliga fem, bl.a. det sjätte om jämställdheten. För vår del ser vi andra angelägna områden, t.ex. att bevaka barnets rättigheter, miljöfrågor och en rad andra frågor. Det skulle behövas en sådan översyn. Jag är därför litet överraskad över att Folkpartiet i detta sammanhang lyfter in demokrati som ett nytt övergripande mål, när man samtidigt vill ha den här utredningen. Jag tycker för Vänsterpartiets del att det är bättre att börja med utredningen och sedan se vad man landar på. Jag går vidare till mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. Där finns enorma problemområden i världen, men också ljuspunkter. Om jag ser till de positiva förändringar vi alla har kunnat iaktta under senare år finns det många och goda exempel. Inger Koch var inne på läget i Afrika, där 38 stater har haft flerpartival och gått till demokrati. Vi har självfallet också exemplet Sydafrika. Om vi går till Latinamerika finns där länder som Guatemala, som har övergått till en fas med demokrati. Vi har Chile, som under många år var en diktatur, men som i dag befinner sig i en övergångsfas. Vi har Västsahara, som länge var ett låst område där inget hände politiskt därför att det fanns en blockering i FN och den politiska viljan saknades. I dag finns det planer om folkomröstning, som förhoppningsvis kan genomföras i december eller något senare, och så småningom ett självständigt land för folket i Västsahara efter så många år i exil eller under ockupation. Det finns alltså väldigt många glädjeämnen. Samtidigt är ingen av oss omedveten om problemen. Lennart Rohdin har tagit upp ett av de allra största problemen, nämligen diktaturen i Kina, och hur valhänta vi är därför att det finns ekonomiska intressen. Jag vill också peka på Nigeria, Iran och Kosovo, som vi har ägnat en hel del tid åt. Jag vill här särskilt lyfta fram Indonesien. Där har det hänt saker i positiv riktning i och med att Suharto har avgått. Men samtidigt ligger politiken med en ockupation av Östtimor fast, och någon förändring finns inte att vänta på det området. Lennart Rohdin berörde också situationen i Hongkong. Jag delar den oron. Det är nödvändigt med fortsatt uppmärksamhet. Däremot tycker jag att det är något svårt vad gäller Taiwan att hävda att man skall öppna handelskontor i Taipei och gå vidare och helt jämställa med Kina. Som jag ser det finns det andra problem inblandade med maktstrukturen i världen. Det är nödvändigt att få i gång diskussioner. Men jag är tveksam till att det skall ske just på det sätt som finns beskrivet i de reservationer som finns. Vad gäller Mellanöstern har vi haft långa diskussioner om hur man skall agera för att fredsprocessen som i stort sett ut att ha varit död och helt stannat av under många år skall ta ny fart. Vi från Vänstern har sagt att man inte kan utesluta några medel. Man bör t.o.m. kunna diskutera sanktioner vad gäller produkter från de israeliska bosättningarna. Vi har inte sagt att det är exakt så det skall gå till, men det bör inte uteslutas. Det är därför väldigt tråkigt att det finns en reservation från Kristdemokraterna som går emot att över huvud taget fundera i de banorna. Nu har vi ingen representant för Kristdemokraterna här i dag. Men jag vill ändå framföra att det är ett märkligt förslag och resonemang utifrån att man även inom EU-kommissionen har diskuterat just dessa frågor. EU-kommissionären Marin beskrev bara för någon dag sedan de enorma svårigheter som finns med Israels bristande vilja. Jag har inte sagt att man skall ta till sanktioner. Men man bör diskutera den provokation och det regelrätta sabotage som Israel gör bl.a. vad gäller att föra ut produkter från de palestinska områdena. Det är förvånansvärt att Kristdemokraterna lägger fram en sådan reservation. Herr talman! Jag vill också peka på de särskilda yttranden som Vänsterpartiet har i betänkandet om utrikespolitiken. Det gäller flyktingpolitiken, som jag tidigare nämnt. Det gäller också krigsmaterielexporten. Där tycker vi framför allt det är märkligt att frågan om JAS-export till Chile inte har fått behandlas i det här betänkandet. Vi tycker att det hör hemma här, som jag redan tidigare sagt. Jag vill också peka på MAI-avtalet. Vi har heller inte haft möjlighet till någon större diskussion kring det. Det borde ha varit föremål för en sådan diskussion. Vi ser nu fram emot att regeringen med kraft driver att få fram ett MAI-avtal som tillgodoser de fattiga ländernas intressen och ser till att riksdagen får den information som krävs på detta område. Herr talman! Jag yrkar i betänkande 15 bifall till reservation 3 om biståndspolitisk utredning. Vad gäller betänkande 17 yrkar jag på publicering av ambassadrapporter om mänskliga rättigheter, dvs. reservation 2. Det finns utmärkta intressanta sådana som ligger till grund för bedömningar i bl.a. flyktingärenden men som inte får åberopas och som den som är berörd inte kan gå i svaromål om. Den informationen bör göras allmänt tillgänglig. Det gör man i USA, och det bör gå i Sverige. Jag vill också yrka bifall till reservation 7, som gäller mänskliga rättigheter i Colombia. Jag vill särskilt understyrka hur betydelsefullt det är att Sverige agerar kraftfullt för att få till stånd en fredsprocess och för att se till att man får en rapportör för mänskliga rättigheter inom FN-systemet. Jag vill återge något ur senaste numret av MR fondens tidning som beskriver första maj så här under rubriken MR-försvarare i Colombia: Ett val mellan död, exil och skottsäker väst: "Det var ovanligt många porträtt på mördade försvarare av mänskliga rättigheter i årets förstamaj-tåg i Bogotá, Colombia. Flera porträtt var nygjorda, bara två veckor hade gått sedan landets ledande mradvokat, Eduardo Umaña, mördades. - Colombianska juristkommissionen, en viktig NGO, försöker hålla reda på antalet döda mr-försvarare. Förra årets siffra, 17, håller på att överstigas innan halva 1998 har gått." Det presidentval som nyligen förättades i Colombia har hittills slutat med dött lopp. Man går vidare. Men jag har svårt att se att det kommer att innebära någon kvalitativ förändring vilken av kandidaterna som än väljs. Det är andra förändringar som behövs i Herr talman! Till sist vill jag säga att det arbete som många här i riksdagen och runt om i vårt land lägger ned på mänskliga rättigheter många gånger är väldigt tungt. Man kan tycka att vi inte når någonstans. Därför vill jag gärna berätta om den glädje det var för mig och några personer till när vi i förra veckan hade möjlighet att träffa Faraj Sarkoohi, som är författare från Iran. Han är en av de personer som riksdagens MR-grupp, men också många andra, engagerat sig i för att han skulle friges och kunna leva som en fri person. I förra veckan var han på besök här i riksdagen, och vi hade då möjlighet att höra och träffa honom. Han underströk vilken enorm betydelse de påtryckningar om mänskliga rättigheter i Iran har som har lett till hans frigivande. Han var här i Sverige för att ta emot ett pris - Tucholskypriset. I det tal han höll när han mottog priset sade han så här: För dem som prioriterar ekonomiska och politiska intressen framför kultur och det fria och kreativa samtalet mellan olika kulturer har kanske friheten en snäv innebörd som kan mätas med ekonomiska och politiska mått och kriterier. Men friheten är ingen gåva, som en del av mänskligheten begåvats med och andra berövats. Den sanna mänskliga friheten tillhör alla. Så länge det finns en enda politisk fånge i världen och så länge en enda författare inte kan publicera sina böcker fritt har den allmänna friheten kränkts. För en kränkning av en enda människas identitet, värdighet och frihet är en kränkning av hela mänsklighetens värdighet och respekt.
Herr talman! Jag har ofta anledning att vara ganska överens med Eva Zetterberg i frågor om mänskliga rättigheter. Så även i dag. Jag gläder mig åt vad hon sade när det gäller Kina och Hongkong. Men hon konstaterar att det är svårare med Taiwan. Det är klart att det är svårare med Taiwan om man ser till historien. Historien gör det svårt i dag, men det går inte att undvika. Jag vill ställa en fråga till Eva Zetterberg. Antag att 24 miljoner människor som lever i en demokrati i Taiwan anser och kommer att anse framöver att Taiwan skall vara en självständig egen stat i demokratiska former. Taiwan har under de senaste 120 åren aldrig varit under Beijings styre. Under fyra år, från Det var under pågående inbördeskrig och under Chiang Kai-sheks ledning av Kina. Om de här människorna skulle vilja vara självständiga och ingå i FN som alla andra demokratier - vad är det då som är svårt? Taiwan söker för närvarande medlemskap i WTO. Landet är en bra bit upp på tjugo-bästa-listan över världens handelsländer. Borde det då inte vara med i WTO? Landet har också sökt medlemskap i WHO. Det behandlades senast i början av månaden. Även där blockeras Taiwan. WHO hanterar ju bl.a. frågan om aids. I Taiwan har man en mycket utvecklad medicinsk forskning och kompetens på det området. Varför skall inte Taiwan kunna vara med och bidra med detta inom WHO?
Herr talman! Jag skall villigt tillstå att jag tycker att detta är en väldigt svår fråga, Lennart Rohdin. Självfallet anser jag att människorna i Taiwan skall ha rätt att själva utforma sitt politiska system och leva i demokrati och frihet. De skall inte underställas ett kinesiskt förtryck. Samtidigt inser jag svårigheterna med att det finns flera Kina. I den mån vi vet att folkrepubliken Kina inte accepterar Taiwan som en självständig stat uppstår problem. Som jag var inne på i mitt anförande är det problem som får andra konsekvenser - för FN systemet och möjligheterna att fortsätta. Jag har svårt att riktigt se en framkomlig väg annat än att fortsätta påverkan på Kina och att få landet att finna och acceptera en lösning med världssamfundet. Jag menar inte att detta är en intern kinesiskt angelägenhet. Man måste finna en lösning där Taiwans integritet kan respekteras. Herr talman! Nu har jag försökt besvara frågan från Lennart Rohdin. Men jag fick inget svar på min fråga om den biståndspolitiska utredningen samtidigt som man föreslår ett nytt mål.
Herr talman! Det skall Eva Zetterberg få nu. Tack för svaret på min första fråga. Alldeles oavsett vad Kina hävdar, hävdar jag fortfarande att Taiwan borde ha en given plats i t.ex. WHO, där landet har ansökt om medlemskap och där det kan bidra. Det är en sak om frågan är svår, men den principiella grundinställningen borde vara lätt att kunna uttrycka oavsett lösningen. Jag håller med Eva Zetterberg i demokratifrågan när det gäller FN:s MR-konventioner. Det finns inte någon motsättning eller något motstridande förhållande mellan politisk rätt, demokrati och sådant, och ekonomiska och sociala rättigheter. Men när vi kommer till demokratifrågan tror jag att även Eva Zetterberg i dag kan hålla med om att erfarenheten ändå visar att utan demokrati och mänskliga rättigheter är det förskräckligt svårt att förverkliga bestående ekonomiska och sociala rättigheter för människor. Det finns åtminstone knappast några hållbara bevis för att så är fallet. Därför menar jag att demokrati och mänskliga rättigheter inte står i motsats till de andra sakerna. Men de är en förutsättning för all annan mänsklig utveckling. Det anser vi i Folkpartiet som liberaler, från principiella utgångspunkter, och vi anser att erfarenheten även visar det praktiskt. Därför är det inte särskilt svårt för oss att uttala oss för demokrati som övergripande mål för svensk utrikes och biståndspolitik.
Herr talman! Det är inte svårt att skriva under på den grundläggande betydelsen av demokrati för utveckling. Jag hävdar ändå att det är svårt att hela tiden lägga till olika mål. Jag vill gärna ha in demokratimålet också vad gäller vapenexporten. Det borde vara en avgörande faktor, och där hoppas jag få stöd från Men vad gäller de biståndspolitiska målen menar jag att vi också har andra, lika angelägna, förslag. Det gäller t.ex. att föra in barnens rättigheter. Jag ser inte att vi kan fortsätta i all oändlighet att ha ytterligare mål eller byta ut grundläggande mål. Jag menar att man behöver göra en kartläggning och en omsorgsfull genomgång av målen och se till att det blir en hållbar målsättning för framtiden. Herr talman! Jag skall stjäla en minut av repliktiden till Lennart Rohdin för att framföra vad jag inte hann förut, nämligen ett tack till Inger Koch. Jag har mycket uppskattat Inger Koch. Jag tror inte på riktigt att Inger Koch kommer att lämna oss - hon är alldeles för pigg för det. Men jag är övertygad om att hon kommer att göra väldigt goda insatser på annat håll. Jag har uppskattat mycket att få samarbeta här i riksdagen med Inger Koch.

Herr talman! Regeringens skrivelse handlar om strategi och metoder för hur Sverige arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet. Det mesta som sägs har diskuterats många gånger i andra debatter - debatten om FN, om Afrikapolitiken, om Öst och Centraleuropa osv. Därför finns det också få reservationer till det här betänkandet. Jag har tagit den här skrivelsen som en programförklaring, där man går igenom vilka sakområden man tänker prioritera i fortsättningen. De här två betänkandena om mänskliga rättigheter sammanfaller innehållsmässigt och politiskt på viktiga punkter och verksamhetsområden. I regeringens skrivelse fastslås utvecklingssamarbetet som en del av Sveriges utrikespolitik: "Därav följer att ett mycket nära samarbete mellan utrikespolitik och biståndspolitik är en förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt demokratibistånd -. Mänskliga rättigheter har inom svensk utrikespolitik framför allt behandlats utifrån ett rättsligt perspektiv. En ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det traditionella folkrättsliga arbetet bör nu komma till stånd. Det öppnar nya möjligheter att kombinera diplomatin med biståndet för att få större slagkraft. - Det är väsentligt att komma ihåg att utvecklingssamarbetet för demokrati och mänskliga rättigheter är ett bistånd som i grunden handlar om att påverka värderingar." Denna samverkan är säkert inte helt ny. Den låter väldigt bra, men här finns en risk. Vi får aldrig glömma att biståndet är en fråga om solidaritet med människor som har en svår och ofta utsatt situation. Utvecklingssamarbetet skall också enligt min mening först och främst ha den utgångspunkten: solidaritet. I detta betänkande tas bara upp ett yrkande från en miljöpartimotion. Detta gäller att reservationerna i FN-konventionerna inte får motverka vad som sägs i konventionen. Ett land kan alltså ansluta sig till en konvention men reservera sig mot en del av innehållet. Det finns reservationer som t.ex. gäller barns och kvinnors rättigheter, vilket är ganska upprörande då just kvinnor och barn i en del länder hör till de mest utsatta grupperna. Socialt kan en kvinna vara helt beroende av mannen, och hon kan diskrimineras av lagen på olika sätt. Barn utnyttjas också i vissa samhällen på ett sätt som bryter mot respekten för mänskliga rättigheter. De kan vara barnarbetare i fabriker, där de arbetar under slaveriliknande förhållanden. De finns inom prostitution. Det finns arméer med barnsoldater. Listan är lång. Allt detta försöker man på olika sätt genom internationella insatser få slut på. Sociala insatser är viktiga, men minst lika viktigt på sikt är utbildning - allas rätt att få gå i skolan. Alltfler fattiga barn tvingas till arbete i stället för att få undervisning och utbildning. Vi vet att det politiska systemet kan hindra detta. Jag har nu tagit upp och beskrivit vad jag anser är speciellt svårt i fråga om utsatthet. Men jag menar att detta bör kombineras till en fråga om man över huvud taget skall tillåta reservationer till FN-konventionerna när det gäller just mänskliga rättigheter. Demokratin behöver starka institutioner för att kunna fungera. Bistånd bör utformas som stöd till institutioner så att t.ex. allmänna val kan hållas. Det behövs ett rättsväsende så att de som begår brott kan ställas till svars. Det behövs också en kamp mot korruptionen, som har störst möjlighet att breda ut sig och behålla sin styrka i ett fattigt land där de sociala klyftorna är stora. Skrivelsen tar också upp svårigheterna när parallella maktstrukturer konkurrerar med ett demokratiskt styrelseskick. Det kan gälla militärer som dominerar en stat. Det kan gälla det religiösa etablissemanget. Det kan också gälla en familj med stora släktförbindelser. Indonesien är ett exempel på det, där den ledande familjen äger en förmögenhet som enligt vad pressen säger motsvarar 300 miljarder svenska kronor, vilket är ungefär den summa som Indonesien nu behöver för att klara sina statsfinanser. I länder av det här slaget är utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter svårt att genomföra. Men allt stöd som kan ges till landets egna organisationer och andra organisationer med denna målsättning bör naturligtvis prioriteras. Vad som är viktigt när det speciellt gäller FN:s olika avtal med länder utanför EU, vilket Miljöpartiet har påpekat, är att vi måste ha samma definition och samma ordval när vi framhåller mänskliga rättigheter som en grund eller en förutsättning för samarbete. Att acceptera att demokratibegreppet tolkas olika i olika länder är fel. Det får inte bli ett slags relativisering av begreppen demokrati och mänskliga rättigheter. Det gynnar endast de diktaturer som i demokratins namn då kan legitimera både att man har ett demokratiunderskott i sina länder och att man nonchalerar respekten för de mänskliga rättigheterna och ändå på något sätt lyckas inbilla sina egna invånare att de lever i en demokrati. Till sist vill jag säga att jag är glad att Sverige har varit ett av de länder som har arbetat mycket aktivt just mot reservationerna till FN-konventionerna. Jag yrkar bifall, vilket flera andra också har gjort, till reservation 1, som handlar om en årlig rapport om Jag går nu över till betänkande UU17, som handlar om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. I inledningen gör utrikesutskottet en kort beskrivning av de två konventioner om mänskliga rättigheter som antogs av FN 1966, den ena om de medborgerliga och politiska rättigheterna och den andra om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Man kan leta länge utan att här hitta ordet miljö. Orsaken till att miljön inte nämns är enkel. Konventionen godkändes och antogs av FN 1966. Det är 32 år sedan. Då hade vi inte de kunskaper och de bittra erfarenheter av miljöföroreningarna och naturresursskövlandet som vi har i dag. Katastrofen i Aralsjön var ännu i sin linda, även om man räknar med att minskningen av sjöns vatten började just för Amazonas regnskogar hade ännu inte tagit fart. De började också på 60-talet. De internationella företagen höll fortfarande på att leta efter utvecklingsländer med svag lagstiftning, där man inte hade skyddande avverkningsförbud, exportförbud för råvaror, subventioner till skogsindustrin, hindrande lagar och skatteregler. I Indonesien, som har nämnts här flera gånger, startade exploateringen av skogsområdena 1967, då regeringen förklarade att staten hade ensamrätt till landets skogar. Man kan gå igenom den ena naturtillgången efter den andra och se att just i början av 1970-talet började förstörelsen av vår miljö på allvar, så att återväxten av det förbrukade inte hinner i kapp utnyttjandet. Det hände samma sak med luft, med jordar, med marker och med fisket. Längst bak i utrikesutskottets betänkande finns en lista över MR-konventionerna och vilka länder som har ratificerat dem. Flera konventioner, som var mindre till omfång och bredd, föregick de båda från 1966 och handlade om mänskliga rättigheter i någon form, t.ex. den om rasdiskriminering från 1965, folkmord 1965 och politiska rättigheter för kvinnor 1952. Andra konventioner kom efter de båda huvudkonventionerna och var mer en utvidgning eller ett tillägg, t.ex. barnkonventionen och konventionen mot diskriminering av kvinnor. Att lägga till god miljö som en mänsklig rättighet som en konvention är alltså fullt logiskt, följdriktigt och möjligt. Utskottet talar i sitt avslagsyrkande till motionen om begreppet god miljö. Man säger så här: "Utskottet anser att det är av vikt att begreppet mänskliga rättigheter inte görs otydligt. Det går inte i dag att förutse hur ett internationellt kodifieringsarbete rörande mänskliga 'miljö'-rättigheter skulle utvecklas och hur ett sådant arbete skulle påverka det arbete som redan bedrivs för att få stater att efterleva nu allmänt erkända mänskliga rättigheter. Utskottet finner därför i dagens läge inte skäl att i internationella sammanhang aktualisera denna fråga." Vi har i Miljöpartiet en vision om en överlevnadsmiljö för kommande generationer: en god miljö där förstörelsetakten inte är högre än regenereringen, dvs. återflödet eller återskapandet, och där nyttan av en miljökonvention väger tyngre än eventuella svårigheter att formulera en sådan konvention. Jag förnekar inte på något sätt att svårigheter finns, men de är inte oöverkomliga. Miljöpartiets nästa reservation gäller en internationell miljödomstol. Utskottet hänvisar till domstolen i Haag och till den särskilda kammare som finns för miljömål och menar att den är fullt tillräcklig. Utskottet bortser då från det faktum att motionen gäller en domstol där också organisationer har talerätt. Så är det inte i den särskilda kammaren. Men i Sverige har organisationer nu talerätt enligt vår nya miljöbalk. Därför bör Sverige följdriktigt kräva detsamma, menar vi, vad gäller den internationella domstolens särskilda kammare. En internationell domstol där organisationer också har talerätt eller en konvention om att god miljö är en mänsklig rättighet skulle ytterligare förstärka det nödvändiga internationella miljöarbetet och framför allt miljöansvaret. Det fanns inte samma behov när konventionerna kom till för 32 år sedan. Men vår värld har förändrats och den förändras i snabbare takt nu än den någonsin gjort. Också sociala och politiska värderingar förändras. I går fanns i TV ett reportage från Senegal som handlade om att kvinnorna själva lyckades sätta stopp för könsstympningen i en hel rad byar. Det intressanta var hur alltsammans egentligen började. Det började genom ett utbildningsprojekt för kvinnor som handlade om någonting helt annat. Jag tror att det var ett hälsoprojekt. Det här visar tydligt vad många svenska partier som sysslat med regeringens demokratiprojekt via de politiska partierna redan har lärt sig, att ett bra utvecklingsprojekt om t.ex. jämställdhet, fler kvinnor i politiken, hanteringen av miljöproblem, allt kan bli ett indirekt starkt avgörande stöd för praktiskt agerande för demokrati och mänskliga rättigheter. Lokala och globala miljöfrågor har blivit starka politiska argument som i bästa fall påverkar den ekonomiska utvecklingen i miljövänlig riktning. Vi måste komma ihåg att vi inte planerar för dagens samhälle. Våra beslut ger utslag i sin helhet först om kanske 50 år. Hur ser världen ut då? Ständigt görs det prognoser om tillståndet i världen i vår framtid, hur det kommer att se ut i nästa generation. Men kan vi egentligen föreställa oss det? Knappast. En mängd oberäkneliga förändringar blandas hela tiden med gammalt och nytt som vi inte heller haft en aning om. Det fattas ständigt en rad kollektiva beslut lokalt, nationellt, globalt som gäller vår överlevnadsmiljö. De flesta tar tyvärr för lätt på hoten om människans framtid. Problem undanröjer man med en liten justering här och en liten justering där. För övrigt är man säker på att de tekniska uppfinningar som man är så optimistiskt övertygad om skall komma fixar det mesta. Eller också får man ändra det politiska systemet, vilket inte är gjort i en handvändning. Vi behöver långsiktigt planerande. Sätter vi de mänskliga rättigheterna i centrum kan vi känna oss säkra på att vi i dag klarar att skapa en bra framtid för kommande generationer. Men vi i Miljöpartiet menar att de mänskliga rättigheterna måste omfatta också kravet på en god miljö. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 5 till

Herr talman! För första gången har regeringen till riksdagen givit en samlad framställning av sin politik för mänskliga rättigheter och gör med det en värdig markering av att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fyller 50 år i år. Därför är det med särskild tillfredsställelse jag börjar med att yrka bifall till hemställan i de båda betänkanden som vi nu behandlar: UU17 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik och UU15 Demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete. Fortsättningsvis skall jag koncentrera mig på UU17 och sedan kommer Agneta Brendt att föra utskottsmajoritetens talan när det gäller UU15. Mänskliga rättigheter har alltid varit ett viktigt inslag i svenskt bistånd och i Sveriges internationella förbindelser. Med sin skrivelse Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik slår regeringen fast att svensk utrikespolitik skall främja mänskliga rättigheter och att den ambitionen skall prägla hela utrikespolitiken i alla dess delar. Målet är att bidra till att människor också i andra länder får del av - de grundläggande friheterna, dvs. rätten att hysa och uttrycka åsikter, utöva religion, bilda organisationer, - rätten till skydd mot övergrepp, som godtycklig arrestering eller tortyr, och - rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven, dvs. tillfredsställande levnadsstandard, hälsovård och utbildning. Rättigheterna är inte rangordnade och de skall ses som ömsesidigt samverkande. Om man funderar över om deklarationen om de mänskliga rättigheterna håller efter 50 år kan man väl göra tankeexperimentet att de här rättigheterna faktiskt skulle ha blivit verklighet för alla människor. Då skulle man troligen finna att man på köpet uppnår många andra eftersträvansvärda och samverkande delmål, som t.ex. demokrati, jämställdhet, jämlikhet, rättvis fördelning, god miljö och skydd för minoriteter. Jag tycker att det är något att ha med sig när man funderar över om rättighetskatalogen behöver utökas. Att framgent ge större vikt åt de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, som regeringen lovar i sin skrivelse, är en nödvändig markering av att de olika rättigheterna är likvärdiga delar av samma helhet. Att ta fram delmål för de olika rättigheterna har varit en nödvändig anpassning till tiden, inte minst för att möjliggöra genomförande och uppföljning.

En annan väsentlig, tidsbunden förändring är genombrottet för synen att främjande och skydd av mänskliga rättigheter är en legitim angelägenhet för världssamfundet - inte otillbörlig inblandning. Den synen bekräftades av Wienkonferensen om mänskliga rättigheter 1993. Förutom FN och alla dess underorgan är Europarådet, OSSE och EU internationella organisationer som också skall främja mänskliga rättigheter och som Sverige är medlem i. För sitt handlande där och gentemot enskilda länder har regeringen formulerat fyra delmål: 1. Regeringar skall påverkas att respektera rättigheterna. 2. Mänskliga rättigheter skall genomsyra arbetet i de globala och regionala organisationerna. 3. De internationella normerna för de mänskliga rättigheterna skall ges djupare förankring och vidare spridning. 4. Mekanismer för att säkerställa respekten för de överenskomna normerna skall göras effektivare. Regeringens sätt att använda rättighetsdeklarationen eller göra den operativ övertygar, och skrivelsen är fortsättningsvis en omfattande genomgång av vad man kan göra när det gäller mänskliga rättigheter i utrikespolitiken, i vilka forum man kan agera, vem som kan göra vad och hur. Utan att gå in på relationerna till enskilda länder förefaller den mig rätt heltäckande. Det visar sig också vid behandlingen av de många motionskraven. Det är mycket som kan bli bättre och mycket som kan göras bra med stöd av de konventioner, organ och instrument som finns redan i dag. Liksom i förra årets motsvarande debatt kan man konstatera att samsynen är stor i utskottet. Det understryks av det faktum att förhållandevis få reservationer fogats till betänkandet. Skrivelsen samlar upp 54 motioner med tillsammans 156 yrkanden. Det har resulterat i 14 reservationer, som jag härmed yrkar avslag på. Den del av betänkandet som bygger på de motioner som har väckts spänner över stora områden. Jag inskränker mig till att kommentera några yrkanden och reservationer. Just regeringens ambition att verkligen utnyttja och förbättra redan befintliga möjligheter att främja mänskliga rättigheter gör utskottet benäget att avvisa motionskrav om nya rättigheter eller nya organ. Till vad som redan anförts i betänkandet kan läggas de problem som finns rörande anslutning till konventionerna, förekomsten av reservationer och inte minst den resursbrist som vidlåder övervakningen av efterlevnaden. Med dessa motiveringar avstyrks Miljöpartiets krav som har framförts under flera år på miljö som mänsklig rättighet och inrättandet av en miljödomstol. Det är samma anda som motiverar att utskottet inte ställer sig bakom det moderata yrkandet om att få till stånd en MR-debatt i generalförsamlingen i FN. Vi tycker att reformeringen av FN kan få ha sin gång, och vi vill i stället hoppas på att den svenska regeringens angreppssätt kan få bli en modell, så att frågan om mänskliga rättigheter skall få genomsyra alla debatter i FN. När det gäller förhållandet Kina-Hongkong, Kina-Tibet och Kina-Taiwan är utskottets bedömning i stort sett densamma som förra året, dvs. att ta alla tillfällen till kritik av de stora bristerna när det gäller mänskliga rättigheter men inte isolera Kina. Vad gäller kraven på att Sverige skall utnyttja sin plats i säkerhetsrådet till att försöka föra upp Tibet och Taiwan på FN:s dagordning, får även en regering med hög ambitionsnivå välja sina strider. De övriga reservationerna på just detta avsnitt skiljer sig i sak litet från utskottstexten. Situationen i Colombia är mycket nedslående. Trots ett stort tryck utifrån och stark FN-närvaro försvåras arbetet för mänskliga rättigheter, och det omfattande våldet i landet fortsätter. Det har utskottet kunnat konstatera vid flera tillfällen, bl.a. i vårvintras när den vice utrikesministern var på besök. Hon fick då ta emot en mängd kopior på vädjandebrev från riksdagens MR-grupp till Colombia. Breven till Colombia är sällsynt många. Ingen reaktion har avhörts. I ett svårt läge och med nyss insatta förstärkningar från FN, anser utskottsmajoriteten att det just nu inte är aktuellt med ytterligare insatser - med betoning på nu. Några yrkanden har i huvudsak bäring på asyloch flyktinglagstiftningen i Sverige. Självfallet har regering och riksdag ansvar för att den står i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna. Självfallet är det viktigt att det är så för den svenska trovärdigheten. Beredningsansvaret för de frågorna ligger inte hos utrikesutskottet. Utan att gå in i detalj i frågorna är det svårt att diskutera sakinnehållet. Till vad som anförts i betänkandet om kravet på att verka för att EU skall anslutas till Europakonventionen vill jag tillföra att det amsterdamfördrag som riksdagen godkände för en kort tid sedan lägger fast att EU bygger på principen om frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. En medlemsstat som brister i efterlevnad på dessa punkter skall kunna suspenderas, och en stat som vill bli medlem blir inte det om de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Herr talman! Jag vill påstå att de reservationer som finns i detta betänkande inte motsäger utan understryker att utskottet helhjärtat ställer sig bakom regeringens ambition att mänskliga rättigheter skall vara en integrerad del av utrikespolitiken och påverka den i alla dess delar. I flera betänkanden som lagts fram under våren som gällt samarbetet med Centraloch Östeuropa, Afrika och fattigdomsbekämpningen och dagens betänkande om utvecklingssamarbete har vi kunnat lägga fast samma ambition. Att främja och skydda de mänskliga rättigheterna är ett långsiktigt arbete som inte ger snabba resultat utan kräver konsekvens, tålamod, kunskap och vilja av dem som verkställer och av oss som granskar. Herr talman! Jag ser att jag har disponerat min tid så klokt att jag har litet tid över att rikta ett tack från utskottsmajoritetens sida till Inger Koch som lämnar utskottet. Det är litet tokigt att jag som har varit ledamot kortast tid gör detta. Det känns trevligt att få göra det. Det har varit en angenäm bekantskap, och det har varit ett angenämt och stimulerande samarbete som jag å hela utskottets vägnar tackar för. Från annat håll har det nått oss att Helena Nilsson lämnar utskottet. Jag vill på samma sätt få framföra till Helena ett varmt tack för samarbetet i utskottet.

Herr talman! Tone Tingsgård sade att samsynen är stor i utskottet när det gäller att försvara mänskliga rättigheter, att inse att mänskliga rättigheter och demokrati är det som våra samhällen skall leva på och leva upp till. Det är bra. Det lovar gott inför framtiden. Tone Tingsgård poängterade också att det finns en legitim rättighet att påpeka när mänskliga rättigheter kränks. Därför har vi svårt att förstå varför socialdemokraterna inte är mer positiva till vårt förslag om en årlig allmän debatt om mänskliga rättigheter i FN:s generalförsamling. Vi tycker att det är viktigt att understryka betydelsen av vad man faktiskt har skrivit under. Det måste betyda något när länder skriver under resolutioner eller konventioner. Ländernas regeringar har också åtagit sig att leva upp till sina åtaganden. Det vore intressant att se hur alla länder fullföljer åtagandena. Vi står kvar vid vårt yrkande om den årliga debatten. Det finns en samsyn mellan fyra partier. Det finns alltså stöd hos fyra partier för den tanken. Vi har stöd hos olika organ i FN, som tycker att det skulle vara bra att lyfta upp frågan till FN:s generalförsamling, inte bara när det gäller de resolutioner som diskuteras inom tredje utskottet.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga till vad jag sade i mitt anförande om varför vi har ställt oss litet försiktigt avvisande till förslaget. Det är inget avslag på kravet. Detta är vad vårt utskott brukar kalla ett besvarande. Det kan ses som att det inte är någon oerhörd glöd i motståndet.
Herr talman! Tack så mycket för det, Tone Tingsgård. Då ser vi fram emot att så småningom, kanske om några år, få gehör för tanken. Tack för de vackra orden som riktades till mig.
Herr talman! Det är en riktig iakttagelse från Tone Tingsgård att det finns en bred samsyn och att i stort sett samtliga partier ställer sig bakom regeringens politik vad gäller mänskliga rättigheter. Det kan jag med säkerhet uttala vad gäller Vänsterpartiet. Det förefaller vara så för övriga partier. Det finns ett område där jag tycker att Tone Tingsgård kommer lätt undan, och det är flyktingpolitik och krigsmaterielexport. Tone Tingsgård säger att det har bäring men att det behandlas på annat håll. Men då kan ju majoriteten uttrycka tydligt och klart - det finns inte klart uttryckt i betänkandet - att en humanitär flyktingpolitik och en vapenexport osv. är delar som på ett mycket klart och tydligt sätt påverkar svensk utrikespolitik vad gäller mänskliga rättigheter och att ni bevakar det. Där tycker jag att man från regeringens och majoritetens sida smiter undan. Jag vill också återigen fråga Tone Tingsgård om ambassadrapporterna, som i många stycken håller en mycket intressant och hög nivå på informationen. Varför kan inte Sverige publicera dem? Varför skall de vara hemliga, när det i USA är fullt möjligt att publicera dem från respektive land? I fråga om Colombia säger Tone Tingsgård "inte nu". Vi som är engagerade vad gäller Colombia har hört det länge. Det är aldrig för sent. Mitt exempel med Faraj Sarkoohi visar att där man har tyckt att det har i stort sett varit dödsdömt med en person eller ett skeende är det inte dödsdömt, inte hopplöst. Men jag menar ändå att det vad gäller Colombia, även om man inte ser att det är så på lång sikt, finns vissa förutsättningar att agera, utifrån att båda parter har sagt sig vara intresserade av fredssamtal, och efter presidentvalet, som många har väntat på som en avgörande tidpunkt. Varför inte nu?
Herr talman! När det gäller krigsmaterielexporten är det känt för alla som deltar i den här debatten att respekten för mänskliga rättigheter är ett avgörande kriterium när man beslutar om export eller inte export. Den bedömningen görs inte här i kammaren, och det kanske inte vore så lämpligt att göra det heller. I fråga om asylpolitiken säger Eva Zetterberg att det är viktigt med en human och humanitär asylpolitik. Jag anser att Sverige har det. Mottagandet är insnävat, men det är inte till asylpolitikens nackdel. Tvärtom har det enligt min mening gjorts framsteg när det gäller att värna asylrätten. Men även det är, som sagt var, en fråga som helst och med fördel diskuteras i det sammanhang där den hör hemma. När det gäller ambassadrapporteringen medger jag att jag gick förbi den flyktigt, därför att jag tyckte att motiveringen i reservationen vette mot det asylpolitiska hållet. Det är egentligen det argumentet som tas upp i reservationen, att man skall kunna dra nytta av officiella ambassadrapporter vid bedömningen av dessa flyktingfrågor. Jag ställer mig litet tveksam till det argumentet, därför att så som det fungerar i dag när det gäller Utlänningsnämndens hantering av ärenden är de flesta sådana här fall sekretessbelagda. Inför risken att ambassadrapporterna skulle förlora i värde för oss som får ta del av de hemliga rapporterna om de görs offentliga, vill jag säga att man kanske också skulle förlora i den andra änden.
Herr talman! Den risken tycker jag att man skall ta, utifrån att det blir en allmän kunskap. Mycket av det som står i rapporterna är ändå allmängiltigt och handlar inte om att lämna ut uppgifter om en enskild person, vilka självfallet bör skyddas. Jag har svårt att se varför USA kan ha offentlig rapportering och inte Det finns inte mer tid att diskutera frågan om krigsmateriel och flyktingpolitik. Även om det inte är på sin plats att gå in på detta i detalj, eftersom det här betänkandet inte handlar om det, tycker jag, som Tone Tingsgård sade från talarstolen, att det har en betydelse hur Sverige sköter flyktingpolitiken på hemmaplan, de regler vi har och den praktik vi har vad gäller krigsmaterielexport. Det här är saker som skapar trovärdighet eller gör att svensk trovärdighet minskar. Därför har det klar bäring just på frågan om svensk utrikespolitik vad gäller mänskliga rättigheter.
Herr talman! I den andra konventionen om mänskliga rättigheter står ordet "hälsa". Jag nämnde det. Om jag skall ta upp det kan jag säga att en god hälsa kan man inte ha om man finns i en mycket dåligt miljö, därför att då blir man sjuk. Det fungerar alltså inte. Men jag tror inte att den som önskar förorena miljön har en så långdragen tankekedja. När utskottet avstyrker motionen talar man mer om en kodifiering av begreppet, medan Tone Tingsgård talar om att de andra motionerna, som jag kallar tilläggsmotioner, är en nödvändig anpassning till tiden. Jag undrar om vi inte är på efterkälken hela tiden i fråga om miljöförstöringen, och om vi inte skulle behöva anpassa det både till tiden och till den hastighet som föroreningen har. Jag förstår inte det som har sagts om nya organ. Om vi har två grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter och vi lägger till konventioner i samma ämne, som bara utgör ett förtydligande, är det väl inte något nytt organ, som man behöver vara rädd för att det skall ställa till ytterligare svårigheter när de genomförs. Jag pratade en gång med ett par afrikaner om detta med att miljön skulle kunna komma in i säkerhetsrådet. Då sade de, som man ofta hör från tredje världens länder, att det är alldeles för dyrt och att de inte kan gå med på någonting sådant. När jag då sade att vi skulle kunna ta in frågan om vatten var de helt med på det: Vatten kan vi tänka oss, därför att det gäller vår överlevnadsmiljö. Jag menar att rätten till en god miljö gäller vår överlevnad.
Herr talman! Jag tror säkert att man kan diskutera länge om vad som är tyngdpunkten, vad som är tilllägg, vad som är mål och vad som är delmål. I slutet av den skrivelse som ligger till grund för just betänkandet UU17 uppehåller sig regeringen ganska mycket vid vad man tycker är bekymmersamt i dag när det gäller just internationella konventioner och arbetet med dem. Det kanske framför allt är där man kan sätta ned foten när det gäller hur man ser på nyheter, om jag får sammanfatta det så slarvigt. Det är just detta, som både Bodil Francke Ohlsson och jag har varit inne på, att länder inte ansluter sig, att de reserverar sig, att det finns för litet resurser, att man inte efterlever det som redan finns. Regeringen - som jag håller ett kort på - är väldigt bestämd i sin ambition här, nämligen att innan man har fått de existerande konventionerna, deklarationerna och organen att fungera väl är det inte läge att föra in nya saker. Den uppfattningen delar jag.
Herr talman! I sitt anförande sade Tone Tingsgård att hon och Socialdemokraterna vill begränsa sig till att utnyttja befintliga instrument när det gäller övervakning av efterlevnad. Som Tone Tingsgård känner till, finns det en särskild kommission i FN, FN:s kommission för mänskliga rättigheter, som har till huvuduppgift att göra detta. Där har Sverige, som bekant, varit med om att lägga ned talan när det gäller Kina. Eftersom detta är ett av de viktigaste befintliga instrumenten vill jag fråga Tone Tingsgård om hon tycker att det finns anledning för Sverige att på nytt försöka få upp frågan om Kina i FN:s MR kommission igen, genom att väcka en resolution nästa år. Tone Tingsgård konstaterade att det finns enighet om mycket. Det stämmer. Oenigheten är tyvärr, som Eva Zetterberg sade, på de områden där det kanske skulle kosta litet för Sverige att ha en annan politik. Tone Tingsgård nämnde Hongkong. I utskottets betänkande hänvisar man till förra årets betänkande och konstaterar att man fäster vikt vid att Kina står fast vid sina tidigare åtaganden. Ja, det har man gjort. Man har upphävt de demokratiska reformer och MR reformer som man lovade att upphäva. Man konstaterar vidare att valet har ägt rum, såsom tidigare utlovats. Ja, men det har skett med sådana inskränkningar i valsystemet att 60 % av väljarna fått 30 % av mandaten. Finns det anledning till ytterligare kommentar från majoritetens sida när det gäller valen och utvecklingen i Hong Kong? När det gäller Taiwan tror jag att Tone Tingsgård har missuppfattat resonemanget om att det handlar om att utnyttja platsen i säkerhetsrådet. Hon sade att Sverige skall välja sina strider. Vi behöver inte välja. Det fanns så sent som i september i höstas ett antal stater i FN som ville resa frågan om att utreda Taiwans plats i FN-systemet. Det hade räckt med att Sverige hade stött ett sådant krav, och det skulle räcka i fortsättningen. Anser Tone Tingsgård t.ex. att det finns argument för att Taiwan inte skall vara med i WHO? Det finns ju ickestater som har beviljats medlemskap i denna typ av organisationer. Jag har en sista direkt fråga till Tone Tingsgård. Anser Socialdemokraterna i Sverige att Taiwans folk har rätt att självt bestämma om sin framtid?
Herr talman! Det var många frågor på ett bräde igen. Det ingår i betänkandet en beskrivning av hur det går till när EU lägger ned sin röst i FN:s MR kommission. Utrikesministerns syn på detta ingår också i betänkandet. Det ingår en deklaration från utrikesministern om att detta inte hindrar Sverige från att i de sammanhang där det är möjligt kritisera Kina för bristen på respekt för mänskliga rättigheter. Det kan jag ställa mig bakom. I den motion där Folkpartiet framför stark kritik mot hanteringen av Kina i EU för man också fram kravet på att Kina skall bli medlem i WTO, just för att få möjligheten att genom dialog och direkt kontakt påverka. Det är det vanskliga vi har att göra. Det gäller den kritiska dialog som merparten av partierna i Sveriges riksdag står bakom. Det blir kanske ett bakslag ibland, men det måste med nödvändighet skifta litet upp och ned. Om dialogen skall komma till stånd måste man också kosta på sig att ibland notera de ytterligt små positiva förändringar som sker. Det är det som ligger bakom detta ställningstagande. Mer hann jag inte på dessa två minuter.
Herr talman! Om det skulle uppstå några små positiva tecken i Kina är det inget som hindrar att man framhåller detta även om man fortsätter att driva frågan om en resolution i FN:s MR-kommission. Det jag pekade på var att just FN:s MR-kommission, där Kina självt deltar, är ett av de få sammanhang där man kan driva frågan om efterlevnad när det gäller mänskliga rättigheter och liknande. Om man avstår från att göra det där och begränsar FN:s MR-kommission till att hantera länder som Republiken Kongo, Burundi och andra isolerade småstater utan några andra vänner har FN:s huvudinstrument för att kontrollera efterlevnaden av dessa frågor närmast blivit en nullitet i sammanhanget. Sedan vill jag återkomma till de två frågor jag ställde. Finns det någon ytterligare kommentar till utvecklingen i Hong Kong sedan den 1 juli förra året? Har Taiwans folk rätt att självt bestämma om sin framtid enligt svensk socialdemokrati?
Herr talman! Jag är fullständigt övertygad om att FN:s MR-kommission kommer att hålla fanan högt och ta tillfället att göra de uttalanden som behöver göras beroende på utvecklingen. Det framgår väldigt tydligt av det betänkande som vi talar om, Lennart Rohdin, att utskottet delar oron för utvecklingen i Hong Kong. Det är helt klart. Det må så vara att man sedan noterar att valen har ägt rum på dessa premisser och att de kanske blev sämre än vad man hade trott. En del bedömare som har uttalat sig om valen i Hong Kong drar också slutsatsen att Kina är angeläget om att ändå spela ett vackert spel. Vi får fortsätta att följa utvecklingen, för den är definitivt inte slut med detta val. När det gäller befolkningen i Taiwan kan vi uttrycka det så, att folket i Taiwan likaväl som folk i andra delar av världen har rätt åtminstone till det självbestämmande som området tillåter. I och med det säger vi inte att vi kräver total självständighet och suveränitet. Det gäller också länder på många andra håll. Där står vi för närvarande.

Men det gäller också arbetet i Europarådet, i OSSE och i FN:s säkerhetsråd. Därför är regeringens skrivelser och UU:s betänkanden värdefulla dokument i detta arbete. Jag vill redan nu, herr talman, yrka bifall till hemställningarna i båda betänkandena. I UU:s betänkande nr 15 behandlas demokratifrågor och frågor om mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet. Enligt Centerpartiets uppfattning är det av stor vikt att det förs en mycket konstruktiv dialog mellan Sverige och våra samarbetsländer. Dialogen måste föras med stor respekt och ödmjukhet inför de positiva steg som tas mot demokrati, uppbyggande av det civila samhället och människors ökade deltagande i politiska processer. Respekt och ödmjukhet måste också visas mot de traditionella beslutssystem som finns i många av våra samarbetsländer. När utrikesutskottet var på besök i Namibia i augusti 1996 diskuterade vi just detta på ett seminarium vid universitetet i Windhoek. Deltagarna från Namibia markerade mycket tydligt hur de på olika sätt försöker få de traditionella beslutssystemen att inlemmas i den demokratiska uppbyggnaden av det självständiga Namibia. I utvecklingssamarbetet blir det också viktigt att ständigt fokusera och föra en dialog kring kvinnornas och barnens rättigheter. Precis som Bodil Francke Ohlsson tidigare har sagt från talarstolen är det glädjande att, som i går, få se TV-program från Senegal, där man på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt har jobbat fram ett förbud mot kvinnlig omskärelse. Det är också ett bevis på att man når resultat efter många år av dialog om mänskliga rättigheter för i detta fall unga flickor. Jag tycker att det finns anledning att i denna debatt tala om att det redan i mitten på 80-talet, när frågan om kvinnlig omskärelse fördes upp på dagordningen, var frivilligorganisationen Husmodersförbundet som var det svenska kvinnoförbund som började arbeta med dessa frågor. Ute i samarbetsländerna hade man ingen som helst misstanke om att Husmodersförbundet skulle ägna sig åt en sådan subversiv verksamhet som att föra en dialog kring kvinnlig omskärelse. En aspekt på området mänskliga rättigheter som berör både män och kvinnor över hela världen och som uppmärksammas är den totala tystnaden om de hivsmittade och de aidssjuka. Som Världshälsoorganisationen rapporterade vid jultid är det 30 miljoner som är drabbade. 20 miljoner av dem finns i länderna söder om Sahara. Många av de länderna är våra samarbetsländer. På den senaste interparlamentariska unionskonferensen antogs en resolution för att just uppmärksamma de aidsdrabbade ur ett MR-perspektiv. I betänkandet UU15 står jag bakom majoritetsskrivningen när det gäller en årlig redogörelse om MR-läget i våra samarbetsländer och att den skulle presenteras i samband med budgetpropositionen. Efter att ha arbetat nu snart fyra år i utskottet ser jag en problematik med en sådan årlig redogörelse. Jag är rädd för att den kommer att fokusera på det som står i en den redogörelsen och att det blir en konfrontation mellan vad regeringen framför och vad utskottet och de olika partierna sedan har att framföra. Jag har tyckt att det sätt som vi har arbetat i utskottet, med ett eget betänkande om mänskliga rättigheter, har gett större möjligheter att finna majoritetsskrivningar. Det har varit en konstruktiv tillgång i arbetet. Jag vill nämna det betänkande vi hade om krigsmaterielexporten 1994/95. Där var vi ense om skrivningarna om situationen för de mänskliga rättigheterna i Indonesien och Östra Timor. Det är förklaringen till varför jag står bakom majoritetsskrivningen. I det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter är det angeläget att uppmärksamma rätten till att fritt uttala sina åsikter i tal och skrift, rätten att organisera sig fackligt och politiskt, rätten att fritt utöva sin religion, kampen att få bort dödsstraffet, rättigheter för minoriteter och avskaffandet av tortyr. Eftersom detta är min sista debatt som riksdagsledamot vill jag ta tillfället i akt att också beröra hur intressant det har varit att som representant för Sveriges riksdag i OSSE:s parlamentariska församling få diskutera just arbetet med de mänskliga rättigheterna, inte minst i Turkiet. Det har varit intressant att få debattera och diskutera med parlamentariker, kolleger. Det finns de som i sitt parlament faktiskt har ledamöter som sitter i fängelse. Det har varit intressant att diskutera minoriteternas problem runt om i våra medlemsländer i OSSE och ständigt uppmärksamma deras situation ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Varje år hittills har jag också mött kolleger som med stolthet har talat om att just deras parlament under det gångna året har beslutat sig för att avskaffa dödsstraffet. Anledningen till att jag för fram det är att jag också vill peka på att det görs framsteg, att samarbete är viktigt och att en dialog är viktig för att föra arbetet med mänskliga rättigheter framåt. Jag vill tacka Tone Tingsgård för att hon tackade mig. Jag vill tacka mina övriga kolleger i utskottet för ett mycket stimulerande och intressant samarbete i utskottsarbetet och också i debatterna här i kammaren. Jag vill försäkra er om att vi kommer att mötas. Jag kommer att engagera mig i olika frivilligorganisationer som jobbar med både utrikesfrågor och biståndsfrågor. Sedan vill jag också säga så här: Ni kära kolleger, jag kommer med mycket stor värme att tala om er inför den radiolyssnande allmänheten den 1 augusti. Då kommer jag att berätta om vad som hände när utrikesutskottet begick en ökenvandring vid vårt besök i Namibia.

Herr talman! Helena Nilsson var rädd för en konfrontation om vår reservation nr 1 skulle bifallas. Den innehåller alltså ett krav på rapporter om hur mänskliga rättigheter efterlevs i våra biståndsländer. Jag kan inte se att detta skulle leda till någon konfrontation, snarare tvärtom. Vi har försökt att få de här till stånd varje år för att kunna bedöma vilka insatser som behövs för att kunna stärka länderna i det här avseendet. Vi vet kanske inte så väldigt mycket om det annat än genom de rapporter vi får från våra ambassader. De är ju, som tidigare har sagts i diskussionen, hemliga. Därför kan vi inte tala så mycket om dem, inte här ifrån talarstolen i alla fall. Det är därför som vi har varit så ihärdiga i att få dessa. Jag är medveten om att vi har blivit lovade dem, men ända till dess att vi har dem på bordet kommer vi också att kräva dem. Jag vill också passa på tillfället, Helena, att tacka för dels en vänskap, dels för väldigt konstruktivt samarbete.
Herr talman! Jag skall vidareutveckla vad jag sade i mitt anförande just när det gäller frågan om en årlig redogörelse. Den gäller just erfarenheten från hösten 1994. Det var det allra första betänkandet som jag var med om. Där fick vi informationer från krigsmaterielinspektören som hade olika rapporter med sig som sade att man gjorde den bedömningen att situationen för de mänskliga rättigheterna hade förbättrats i Indonesien. Men vi i utskottet gjorde en helt annan bedömning. När man kan göra så olika bedömningar av situationen på Östra Timor, är jag rädd för att en sådan redogörelse kommer att överskugga all annan diskussion om inriktning, mål och verksamhet när det gäller biståndet. Jag har tyckt, precis som jag sade, att det här betänkandet som vi gemensamt har jobbat fram har gett större förutsättningar för att komma överens och vara konstruktiva. Det har dessutom bidragit till att föra fram debatten om mänskliga rättigheter.
Herr talman! Jag delar inte de farhågorna, Helena Nilsson. Jag tror att detta kan vara ett konstruktivt bidrag till att se hur inriktningen i våra samarbetsländer skall vara i framtiden. Jag tror att det ger oss ett gott stöd i det fortsatta samarbetet.
Herr talman! Jag har respekt för att fem partier har den förhoppningen att en sådan här redogörelse skulle kunna bidra till en konstruktiv debatt. Låt oss se vad framtiden har i sitt sköte när det gäller de här frågorna! Jag skall noggrant följa dem. Sedan vill jag naturligtvis tacka Inger Koch för de gångna fyra åren och för det mycket nära och intressanta samarbete som vi har haft både i utskottet och på våra olika resor där vi gemensamt har representerat
Herr talman! Jag vill instämma i tackkören till Helena Nilsson som jag har stor respekt för. Jag vill gärna önska henne lycka till i det nya uppdraget. Jag tror att hon kommer att göra ett lika bra jobb där som här i riksdagen. Herr talman! Jag skulle önska att jag kunde stanna där och inte behövde fråga mer, men problemet är att jag tycker att Centern har agerat litet konstigt i vissa frågor. För mig är det litet överraskande att Centern till varje kommatecken i de här två betänkandena har kunnat komma till samma slutsatser som Socialdemokraterna. Vad gäller den konkreta fråga som Inger Koch väckte förstår jag inte riktigt Helena Nilssons invändningar eftersom hela utskottet, även majoriteten, är klar över att man behöver den här redogörelsen. Ingen av oss andra har sett att de problem som Helena Nilsson pekar på finns. Skillnaden är att vi vill ha ett tillkännagivande. Vi tycker att de propåer utskottet har gjort inte har räckt. Vi har inte fått det. Men det är ingen som ifrågasätter behovet av de årliga rapporterna. Varför en sådan tveksamhet? Behöver inte regeringen ibland en liten blåslampa för att komma till skott, Helena Nilsson?
Herr talman! Jag tror att den skillnad som Eva Zetterberg beklagar och att jag instämmer i varje kommatecken beror på mina erfarenheter. Jag är litet orolig för att en sådan redogörelse skulle överskugga allt annat när det gäller biståndssamarbetet och biståndsinriktningen. Detta kan naturligtvis vara präglat av det arbete som jag har gjort i utskottet. Jag tyckte att enprocentsmålet fick en alldeles för stor dimension, även om det är viktig. Det handlar om inriktning, kvalitet och utvärderingar av biståndet. Jag är rädd för att en sådan här redogörelse kan leda till att man kommer fram till olika ståndpunkter jämfört med vad regeringen anser. Jag har sett det, och jag har redan gett det exemplet. Därför vidhåller jag den här uppfattningen. Andra efterföljande centerpartister får gärna komma till en annan slutsats. Jag tycker att det här har varit viktigt utifrån min erfarenhet. Samtidigt vill jag tacka Eva Zetterberg för de här åren i utrikesutskottet och för många intressanta och stimulerande diskussioner både i utskottet och här i kammaren.
Herr talman! Tack, Helena Nilsson! Om vi så återgår till sakfrågan kvarstår min förundran: Om nu Helena Nilsson haft så allvarliga invändningar mot att få den årliga framställningen hade det varit på sin plats med en reservation åt så att säga andra hållet för att understryka att vi inte skall ha det. Jag tycker att den argumentationen är litet märklig därför att tillgången på brett och välunderbyggt material aldrig, som jag sett det, varit något hinder vare sig för oss ledamöter eller för det utmärkta kansliet att hantera. Problemet är att vi inte alltid har den information från de olika källorna vi vill ha för att sedan kunna bilda oss en egen uppfattning. Jag tror att det inte är något som helst problem i det här fallet, utan vi vill på olika sätt skynda på och ha ambassadrapporterna. Men om Helena Nilsson skulle ha varit konsekvent skulle hon ha givit en reservation. Precis som Tone Tingsgård var inne på tidigare är det faktum att det finns reservationer och särskilda yttranden snarast en markering av vad vi vill understryka, av att vi tycker att det är snäppet viktigare än vad majoriteten tycker eller att vi vill lyfta fram en speciell fråga. Det är inte så att vi står i konflikt med varandra. Här är majoritet och minoritet överens om att de här rapporterna behövs.
Herr talman! När det gäller ambassadrapporterna skall jag fatta mig väldigt kort. Jag delar inte alls Eva Zetterbergs uppfattning. Jag tror att det vore kontraproduktivt att göra dem offentliga. Vi skulle gå miste om väldigt mycket värdefull information och våra ambassader skulle få svårigheter med att arbeta i sina länder om de gjordes offentliga. Slutligen om redogörelsen. Den är kopplad till budgetpropositionen. Där har vi olika uppfattningar. Jag ser det inte som önskvärt att ha det på det sättet. Därför har jag inte heller gått med på den reservation som det står fem partier bakom.
Herr talman! Jag har inte varit den oftast förekommande företrädaren för Folkpartiets utskottsgrupp i de här debatterna, men jag vill ändå ta tillfället i akt för att tacka Inger Koch för - det blir visserligen ingen debatt i dag om det - debatter på MR-området. Sedan vill jag vända mig till Helena Nilsson och tacka för inte debatter om MR men väl om säkerhetspolitik som vi haft flera under den här perioden. Jag vill för egen del säga att jag har sett att Helena Nilsson haft ett osedvanligt stort inflytande över den snabba och omfattande förändring av förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik som ägt rum under den här mandatperioden. Det är jag henne tacksam för. Det gör att jag beklagar att det inte kan bli en fortsättning av våra debatter framöver, debatter som vi påbörjade långt innan vi kom in i riksdagen. Jag vill ta tillfället i akt och ställa två små frågor. För det första om situationen i Hongkong: Om det nu är så att utskottet tycker att det bara blev så mycket sämre i Hongkong som vi befarade för ett år sedan, kunde det inte ha uttryckts på något mindre diplomatisk väg i betänkandet, Helena Nilsson? För det andra: Helena Nilsson talade om arbetet när det gäller hiv. I WHO behöver man inte vara en självständig statsbildning för att vara med. Borde inte Taiwan ha en plats där?
Herr talman! Jag skall börja med att svara på frågorna. När det gäller Hongkong har jag precis som majoriteten den uppfattningen att vi skall följa frågan. Det är oerhört viktigt att följa vad som händer i Hongkong, att vara uppmärksam på hur både demokrati och de mänskliga rättigheterna följs upp av den nya majoriteten i Hongkong. Jag fann ingen anledning att som representant för Centerpartiet göra någon annan markering. I fråga om hiv och aids kan det finnas, som Lennart Rohdin nämnde i sitt anförande, kunskap och expertis på Taiwan. Men det grundläggande för Centerpartiet när det gäller Taiwan i förhållande till FN är att vi fortfarande står bakom att det är ett-Kinapolitiken som gäller.
Herr talman! Det är bra att man följer utvecklingen i Hongkong. Det har skett en del sedan förra året. Det hade funnits anledning att beskriva detta, t.ex. att 60 % av dem som fick rösterna i valet för en och en halv vecka sedan fick 30 % av platserna i församlingen. Det är en klar försämring jämfört med vad som gällde för ett år sedan. Det hade man kunnat uttrycka. När det gäller WHO sade jag att det alldeles oavsett vad man har för inställning till ett-Kina-politik och liknande har organisationer och befrielserörelser som inte varit erkända statsbildningar och där det inte uttalats att de skall bli erkända sådana i framtiden fått möjlighet att delta i FN:s specialorgan som WHO.

Herr talman! I fråga om Hongkong skrev vi vårt betänkande dagen efter det att valet hade ägt rum. Vi följer utvecklingen i Hongkong. När det gäller Taiwan är det ett-Kina-politiken som dominerar också i förhållande till FN:s olika underorgan. På det sättet påverkar det också valet av nya medlemsländer även om man tidigare fått in frihetsrörelser och länder som inte är självständiga och erkända fullt ut. Vi står bakom att Taiwan skall behandlas enligt ett-Kina-politiken. Med det, herr talman, vill jag tacka Lennart Rohdin för mycket intressanta och konstruktiva diskussioner i säkerhetspolitiska sammanhang. Det är där vi har mötts. Jag tackar honom också för det omdöme över vad jag har kunnat betyda för Centerpartiets säkerhetspolitik i debatten i riksdagen. Väl mött igen på andra arenor för att uppleva gamla ungdomsminnen.

Herr talman! MR-frågan har varit en moderat nyckelfråga i den utrikespolitiska diskussionen i många år. De här regeringsskrivelserna är för vår del mycket välkomna. MR-frågorna är i själva verket grunden för all utveckling och tillväxt i världen. Därför är det viktigt att man också accentuerar dem på det här sättet. Jag tror att det en sådan här dag finns anledning till litet ärlighet och ödmjukhet om vårt eget förflutna. Nästa år inträffar ett 350-årsminne som inte kommer att firas i vårt land.

Den kan man fortfarande besöka, det kallas nu Cape Coast Castle, och titta i de fängelsehålor där slavarna förvarades i väntan på transporten. Det är någonting som det kanske finns anledning att komma ihåg när vi går på Sjöfartsmuseet i Göteborg och förfasar oss över danskarnas historia med slavhandel. Vår senare historia är betydligt renare i sammanhanget. Jag tror att det är bra att MR-frågorna diskuteras ordentligt därför att den här debatten påverkar världsopinionen. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi fortsätter att driva en fast linje, inte minst i vår biståndspolitik, och att vi kräver en klar utveckling mot respekt för mänskliga rättigheter och demokrati i våra samarbetsländer. De skall ha haft några års klart positiv utveckling för att vi skall gripa in med skuldsanering. Vi skall också bemöta grova och systematiska kränkningar med indragning av stat-till-statbiståndet och i stället gå över till bistånd via frivilligorganisationer och NGO:er. Jag tror också att det är viktigt att ett stort och ökande inslag i vårt samarbete med biståndsländerna kommer att vara ett stärkande av rättsstaten och dess institutioner, av demokratin och av flerpartisystemet. Man kan konstatera att demokrati inte är vunnen därför att ett val är genomfört utan att det tar lång tid för demokratin för att genomsyra befolkningen liksom för att övertyga befolkningen om att den också har ett ansvar för sin regerings agerande. Jag tror vidare att det är viktigt att vi ser till att det skapas rimliga villkor för alla partier i våra samarbetsländer och att vi ytterligare stärker situationen för de fria medierna. Rapporterna om MR-läget har varit en lång lidandets historia. På den borgerliga regeringens tid kom det en rapport om MR-läget i tid till budgetbehandlingen. Det har sedan gång efter annan förts diskussioner i utskottet, och vi har varje år begärt en sådan här redovisning. Våra socialdemokratiska vänner har i betänkandet trosvisst skrivit att man utgår från att regeringen nog skall lägga fram en sådan. Förra året fick vi plötsligt, antagligen i tron att vi därmed skulle tiga, alla ambassadrapporterna. Detta gör dock situationen besvärlig så till vida att de rapporterna är hemliga. Det är bara vi som kan hantera dem, och innehållet i dem kan vi inte ta upp i debatten. Jag tror att vi nu kan förvänta oss att den här rapporten kommer nästa år, om socialdemokraterna då är kvar i regeringsposition. Är de inte det, kommer rapporten säkert. Vi har därmed tagit ett viktigt steg i det här arbetet. Jag vill göra bara några kommentarer till ett annat avsnitt som har varit uppe till diskussion, och det är MAI-avtalet. Jag tror för min del att det är bra att vi får en betänketid med MAI-avtalet, men jag vill samtidigt peka på några saker. U-världens problem är faktiskt inte att man har ett överskott på kapital berett för investeringar i uländerna. Vi skall också komma ihåg att det i dag finns över 1 600 bilaterala och multilaterala avtal för skydd av investeringar. Det kapital som skall investeras är vidare i allt väsentligt den rika världens pensionspengar. För användningen av den rika världens pensionspengar krävs någon form av aktsamhet och långsiktighet och en uppförandekod. Vi ser för vår del helst att en sådan utarbetas av WTO, men om det inte går den vägen kan vi även tänka oss att det sker i MAI-avtalet är svåröverskådligt och har många undantag. Jag tror att det är bra att vi får tid till en utvärdering och en tankepaus, men jag tror att vi måste finna fram till en annan lösning än de 1 600 avtal som nu är aktuella. Jag vill också uttrycka kollegernas respekt, beundran och tacksamhet till Inger Koch för den insats som du har gjort, alldeles speciellt på MR-området. Du stod här i kammaren när jag kom hit för tio år sedan och slogs som en furie för de mänskliga rättigheterna, i en tid när världen var full av diktaturer och när diskussionen om mänskliga rättigheter var väldigt lågmäld i det svenska parlamentet. Du har drivit frågan med kraft och engagemang, och debatten i dag är - det vill jag säga - väldigt mycket en följd av ditt envisa och långsiktiga arbete kring de här frågorna. Jag vill också tacka Helena Nilsson för ett väldigt trevligt samarbete under många år.
Herr talman! Låt mig först instämma i vad Bertil Persson sade om MAI-avtalet. Också jag tycker att det är bra att vi nu får litet utrymme för eftertanke. Det här kräver en varsam hantering. Jag fick inte någon debatt med den förste utskottstalesmannen för moderaterna, så jag prövar med den andre av dem. Det gäller Kinafrågorna. De två andra partier som står bakom majoritetstexten har väl i princip sagt att det bara blev så mycket sämre i Hong Kong som de befarade. Tycker inte Bertil Persson att man kunde ha uttryckt det något mindre diplomatiskt? Min andra fråga, som jag har ställt tidigare, är om moderaterna tycker att Taiwans folk har rätt att självt bestämma sin framtid. Min tredje fråga gäller vad moderaterna anser om FN:s MR-kommission. Om världens största diktatur, i vilken en tredjedel av världens befolkning lever, inte passar in i FN:s MR-kommissions hantering, utan bara några obemärkta småstater, som vi knappt kan placera på kartan, vilket värde har då, enligt moderaternas uppfattning, FN:s MR-kommission?
Herr talman! Vad för det första gäller Taiwanfrågan är situationen den att vårt systerparti i Taiwan ställer sig bakom ett-Kina-politiken, medan ert systerparti i Taiwan inte gör det. Vi har alltså olika utgångspunkter. För det andra ställer sig såväl parlament som regering i Taiwan bakom ett-Kina-politiken. Sverige har sedan lång tid tillbaka drivit ett-Kina-politiken. När det är sagt vill jag också framhålla att jag tycker att vi har all anledning att verka för att Taiwan får vara med i utvecklingen på väldigt många håll i världen. Taiwan är först och främst nu en demokrati. Landet har haft en mycket positiv utveckling när det gäller mänskliga rättigheter, och dess resurser, möjligheter och kunnande bör tas till vara i världen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Till frågorna om FN:s MR-kommission och utvecklingen i Hong Kong kan Bertil Persson väl återkomma i replik nummer två. När det gäller Taiwan har jag bara en fråga. Om Taiwans folk väljer att följa en ett-Kina-politik, respekterar vi givetvis detta, men min fråga gällde inte det utan om Taiwans folk har rätt att självt bestämma om sin framtid. Jag tvivlar på att Guomindang skulle ha någon annan uppfattning än att Taiwans folk självt skall bestämma om detta, alldeles oavsett om det gäller en ett-Kina-politik eller en två-Kina-politik.
Herr talman! Den frågan är ju med tanke på det beslut som både parlament och regering har tagit hypotetisk. Jag medger att det med hänsyn till Sveriges ett-Kina-politik naturligtvis är svårt att förutse en svensk reaktion. Jag avstår gärna från att svara på den frågan.

Herr talman! "Varje människa skall - ha rätt att påverka sitt liv och det samhälle han eller hon lever i och ta del av den samhälleliga gemenskapen. För det krävs demokrati och mänskliga rättigheter." Citatet är hämtat ur det inledande avsnittet av regeringens skrivelse angående demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete. I Sverige har demokratins kultur och synen på mänskliga rättigheter utvecklats under det senaste seklet, men det är fel att tro att demokrati är något som man uppnår och som sedan är en gång för alla givet. Demokratin måste vårdas och ständigt underhållas, även i vårt eget land. Jag tycker därför att det är en synnerligen viktig och angelägen skrivelse som regeringen överlämnat till riksdagen, med en ingående analys av vår syn på demokratibegreppet och de mänskliga rättigheterna. En demokrati vilar på en rad institutioner och procedurer. Men en demokratisk kultur handlar framför allt om de värderingar som styr hur människor samverkar och uppträder gentemot varandra individuellt och i grupp. Det är en del av ett lands sociala kultur. Det handlar om att människor ser på varandra som likar och med respekt, att man tar itu med konflikter genom att söka dialog och fredliga lösningar och att man tar hänsyn och respekterar ingångna överenskommelser. Herr talman! Respekten för de mänskliga rättigheterna bidrar till och är en förutsättning för demokratisering. De grundläggande rättigheterna handlar om rätten att uttrycka och sprida sin mening, att bilda eller gå med i en organisation och rätten att ordna möten. Det är avgörande för att bilda sig en uppfattning och att delta i politiskt liv. Det handlar också om rätten till skydd mot övergrepp, som rätten att inte bli godtyckligt arresterad, utsättas för tortyr eller bli berövad egendom. Det är viktigt för att människor skall våga delta i den politiska processen och kunna utnyttja sina andra fri och rättigheter. Det handlar dessutom om grundläggande behov - rätten till en rimlig levnadsstandard, till hälsovård och till utbildning. Fria och rättvisa flerpartival utgör en grundförutsättning för demokrati, och ett parlament som utövar den lagstiftande, granskande och kontrollerande makten är en nyckelinstitution i en demokrati. Ett rättsväsende som präglas av rättssäkerhet och förtroende för de rättsvårdande myndigheterna är också av stor betydelse för länders utveckling. Om den politiska eliten står över lagen, om staten inte förmår ingripa med sanktioner mot brott, ser genom fingrarna med korruption eller om bara de välbeställda har råd att ta rättsväsendet i anspråk, förlorar rättsväsendet sin legitimitet. Fria och oberoende medier har en mycket viktig funktion att fylla. Genom att granska och ifrågasätta kan de bidra till att förbättra offentliga verksamheters öppenhet, legitimitet och ansvar. Herr talman! Det är oerhört viktigt att alla i ett samhälle har samma möjligheter att delta i den demokratiska processen. När minoriteter, etniska grupper och urbefolkningar tillerkänns samma rättigheter som landets övriga befolkning har demokratin större chans att förstärkas. På samma sätt är det med kvinnors deltagande i beslutsfattande. Det är en fråga om social rättvisa, men också en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. I många kulturer förväntas barn helt underordna sig vuxna. De har inte rösträtt och knappast något att säga till om i familjen, skolan eller arbetet. Många barn blir utnyttjade, slagna och lämnade utan vård och omsorg. Samtidigt vet vi att barndomen är den period i livet då människan är både som mest utlämnad och som mest formbar. Barn och unga behöver därför särskilt skydd och stöd från samhället. FN:s konvention om barnets rättigheter ställer krav på samhället att lyssna och ta hänsyn till barnets åsikter i alla frågor som berör dem. Det är varje barns rätt att ha inflytande över sitt liv i takt med sin mognad och rätt att bli födelseregistrerad och att få tillgång till information och ha egna åsikter. Demokratisering är en sammansatt process, en rörelse mot ökade inslag av demokrati i ett samhälle. Det tar ofta tid. Varje utveckling mot demokrati är en maktkamp, och så gott som alltid är kampen för demokrati samtidigt en kamp om ekonomiska resurser och social rättvisa. Demokratisering sker dessutom både underifrån och uppifrån genom ett samspel mellan civilt samhälle och staten. Utan ett engagerat civilt samhälle och medborgare som deltar fungerar det inte. Omvänt behöver medborgarna och det civila samhället att staten garanterar de mänskliga rättigheterna och möjliggör deras medverkan i politiken. Herr talman! Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är en central målsättning för Sveriges utrikespolitik, och det är ett av sex mål för att uppnå det övergripande målet för utvecklingssamarbetet: att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Det handlar om att bidra till att enskilda kvinnor och män blir aktiva medborgare. Inom utvecklingssamarbetet vill Sverige bidra till livskraftiga civila samhällen, en demokratisk kultur, effektiva för demokratin bärande institutioner och procedurer samt respekt för de mänskliga rättigheterna i form av grundläggande friheter, gott skydd mot övergrepp och tillfredsställande levnadsstandard. Att bekämpa fattigdom och verka för förbättringar av fattiga människors levnadsvillkor kräver samverkan mellan politiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Demokratisk samhällsutveckling bidrar till förverkligandet av de övriga målen i utvecklingssamarbetet. Genom att använda mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet kommer Sverige att bidra till att mänskliga rättigheter blir ett gemensamt och internaliserat normsystem, ett normativt golv för det internationella utvecklingssamarbetet. Sverige kommer att stödja en sådan policyutveckling hos FN:s utvecklingsorgan, i EU-biståndet och bland enskilda organisationer. När det gäller programländerna håller Sverige på att utveckla nya samarbetsformer där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att vara vägledande. Partnerskapet är tänkt som ett kontrakt byggt på gemensam värdegrund och gemensam målsättning för samarbetet där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att fungera som en utgångspunkt för partnerskapet. Inom partnerskapets ram avser regeringen att ta fram strategier för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter. De kommer särskilt att ta fasta på dynamiken i det civila samhället och samspelet mellan staten och det civila samhällets aktörer. Det kommer att handla om både direkta demokrati och rättighetsinsatser och komponenter i andra biståndsinsatser. Huvudkanalen för det demokrati och rättighetsfrämjande biståndet är det bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet och bistånd via enskilda organisationer. Regeringen menar att utvecklingssamarbetet bör bestå av en kombination av politisk dialog, insatser direkt inriktade på demokrati och mänskliga rättigheter och demokrati eller rättighetsfrämjande inslag i övriga biståndsinsatser. Det viktiga är att alla insatser i ett land ses i ett sammanhang och förstärker varandra så att helheten blir mer än summan av delarna. Med strategiska kombinationer mellan insatser på internationell, nationell och lokal nivå kan Sverige effektivisera sitt bistånd. Sveriges utvecklingssamarbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter skall utökas, utvecklas och bli mer långsiktigt för att bli ett centralt, tydligt och genomgående inslag i biståndet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkande 15 och avslag på samtliga reservationer. Jag vill också ta tillfället i akt, trots att jag har varit en ganska kort tid i riksdagen och i utskottet, att tacka de av utskottskamraterna som lämnar riksdagen. Det är Helena Nilsson och Inger Koch, men det är också mina partikamrater som inte finns här i kammaren i dag, Inga-Britt Johansson och Nils T Svensson. Jag tackar dem för det goda samarbetsklimat som finns i utskottet.

Herr talman! Det är många vackra ord och mycket välvilja som har strömmat från talarstolen i dag när det gäller mänskliga rättigheter, och det är ju bra. Jag kommer att uppehålla mig litet grand vid motion Bland de förslag som vi tog fram fanns t.ex. krav på att man skall ratificera 1967 års tilläggsprotokoll till 1951 års flyktingkommission. Vi får svaret att det skall regeringen fortsätta att verka för. Vi vill också att den särskilda rapportören om tortyr och FN:s arbetsgrupp mot ofrivilliga försvinnanden skall få stöd och att de skall kunna utföra sitt arbete. Där utgår utskottet från att så kommer att ske. Vi vill också att man skall uppmana Turkiet att ratificera FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter med alla dess tilläggsprotokoll. Det säger utskottet att regeringen verkar för. Slutligen, när det gäller frigivandet av samtliga kurdiska parlamentariker som sitter i fängelse, säger man att ambassaden bevakar detta och hjälper besöksgrupper att komma dit och hälsa på. Allt det här är bra. Men jag måste säga att efter sju års arbete med Turkiet är det inga stora förändringar. Det skulle faktiskt fordras en mer offensiv inställning. Jag skall bara ta ett exempel. Marianne Andersson nämnde nyss ordföranden för Human Rights Association, som var nära att dödas vid ett attentat och som också nämns i utskottsbetänkandet. Plockandet av kulor och reparation av hans inre har i dagsläget kostat ungefär 200 000 kr på ett privat sjukhus i Ankara. Frågan är: Vem skall betala det? Det är sådana konkreta MR-problem som vi står inför. Vem skulle kunna ge ekonomisk rättshjälp till de tusentals människor som har torterats i Turkiet och som vill gå till domstol för att försöka få någon rättvisa när det gäller alla dem som har utfört den här tortyren. Man vill i Turkiet anordna en stor traumakonferens, som skulle behandla konsekvenserna av att bli torterad eller utsatt för traumatiskt våld, med sakkunniga från hela världen. Det kan man inte genomföra därför att det inte finns några ekonomiska resurser. Vem är det som betalar de rehabiliteringscentrum som Marianne Andersson nämnde? Fyra av dem har hittills betalats av Sverige och det femte betalas nu av Norge. Var är Europeiska unionens andra länder som vill vara med och bekosta att man rehabiliterar tortyrskadade? Våra båda länder står för ungefär hälften av samtliga utgifter som Human Rights Foundation har för detta och litet annan verksamhet. Vi har ungefär 150 000 gatubarn i de stora städerna som driver vind för våg, dras in i brottslighet, dras in i narkotikahantering och som far mycket illa. En liten bildberättelse om de här barnens situation skulle kosta 70 000 kr. Den har inte kunnat finansieras vart än den här författaren har vänt sig. Åtgärder behövs för de 3 miljoner flyktingar som finns i Turkiet. Vem skulle hjälpa till att betala de flyktinglägren? De muslimska borgmästarna har stängt samtliga kvinnojourer i Turkiet. Om de fick sin hyra och avgifterna för vatten och avlopp betalda skulle dessa kunna öppnas för de misshandlade kvinnorna. Kommissionen har sträckt sig till att betala hyran för en sådan kvinnojour. Jag menar att när det gäller Turkiet och mänskliga rättigheter i många andra länder har den här riksdagen det stora arbetet framför sig att hjälpa till att få fram resurser i Sverige och andra länder för att åstadkomma en verklig förändring. Det står i betänkandet att det behövs ett strategiskt och integrerat arbetssätt. Javisst, utmärkt. Men se då till att de här resurserna kommer fram! Låt en människa inom Utrikesdepartementet och inom Sida vara ansvarig för detta. När vi vänder oss till olika organisationer i Sverige, som Rädda Barnen m.fl., säger man: Nja, Turkiet är inte prioriterat område. Det är de fattigaste länderna. Det är Östeuropa, Centraleuropa, Mellanöstern. Men Turkiet, nja, det har man liksom inte kommit i gång med. Här kommer att finnas mycket att göra framöver. Herr talman! Det här var mitt sista anförande i utrikesdebatten i Sveriges riksdag. Jag har haft förmånen att få arbeta med utrikesfrågor för mitt parti ända sedan hösten 1989. Jag vill tacka för alla de hövliga och intressanta debatter som vi har haft. Tack skall ni ha!

Herr talman! Det blir svårt att balansera de här två stora plakaten med namnteckningar i talarstolen. Men jag tycker att de människor som har kommit från Uddevalla och som har velat protestera mot hur vi hanterar kosovaalbaner skall få synas här. Jag tycker att vi i Sverige borde lära oss att ta hand om de flyktingar som kommer hit och ge dem en fristad. Det har kommit människor hit till Stockholm för att tala om att de ser allvarligt på hur vi behandlar flyktingar i Sverige. I dokumentet om mänskliga rättigheter har vi med just att det borde ingå både hur vi tar hand om flyktingar i Sverige, att de får en fristad, och att vi sköter detta på rätt sätt och visar solidaritet. Dessutom borde vi ta med vapenexporten. Jag tycker att det är oerhört viktigt om vi skall prata om mänskliga rättigheter. Det hundratal människor som har skrivit på att de solidariserar sig med Kosova är bara en liten grupp i Uddevalla som hade ett möte en gång i mars. Men de tog sig hit och berättade om enskilda fall, som vi aldrig får ta upp i riksdagen. Från detta skulle jag vilja gå över till att tala om Östtimor, där jag själv har varit. Vi vet ju nu hur det ser ut i Indonesien. Det är kanske detta vi har varnat för skulle komma. Upproret har legat och väntat. Det har legat på lur. Vi har gång efter annan försökt att ta upp frågor som gäller Östtimor. Indonesien räknar I betänkandet ser jag att vi har med Östtimor. Vi har med Indonesien. Vi har med de mänskliga rättigheterna. Vi har avsnitt om dödsstraffet, internationella miljöfrågor, MAI-förhandlingar, urbefolkningarnas rättigheter, skydd för minoriteter, Colombia, Kuba, Sydafrika. Nästan allt detta har Miljöpartiet skrivit något om. Vi har inte, som förra gången, med Burma. Vad händer i dag? Jo, man håller på att mobilisera mellan Somalia och Eritrea. Vad händer i Burundi och Rwanda? Det känns väldigt betungande att stå här och känna att det går åt fel håll på något vis. Jag kan hålla med Inger Koch om att det går åt rätt håll på vissa ställen i Afrika. Sydafrika är ett lysande exempel. De har t.ex. också avvecklat kärnvapen. De håller på att bygga upp sitt land. Men på många andra ställen tycker jag att det går åt fel håll. När jag då tittar i det här betänkandet ser jag att det efter nästan alla de här frågorna står besvarad. Ja, det är ju bra. Jag får hålla med Bengt Hurtig att det är bra att det är fråga om en deklaration, en handlingsplan, att vi nu skall börja aktivera oss, nu skall vi verkligen ta tag i frågorna. Men se på Kosova. Vi har begärt att ett EU-kontor skall inrättas. Då står det fränt att det tyvärr inte har blivit så. Nu är det mer nödvändigt än tidigare. Vi har ju sett vad som har hänt här i dagarna. I TT-telegram har vi kunnat läsa om massflykt undan serbisk offensiv i Kosova. Det har varit systematisk rensning. 2 500 flyktingar har tagit sig från provinsen i södra Jugoslavien till Albanien. Det är därför dessa människor har talat om att de håller på att förblöda. Massakern är på gång. Byar utplånas. Det är litet för svagt att säga att frågorna är besvarade. Det är för stora tragedier som sker inför våra ögon. Samma sak gäller för Östtimor. Man säger att det pågår trepartssamtal, och Östtimor skall ju få vara med. Det är alltså fråga om Portugal, Indonesien och FN:s generalsekreterare. Vi tycker att det är bra om det finns en kommission för mänskliga rättigheter på plats. Jag tycker inte att det räcker att skicka ut någon man någon gång i kvartalet. Det behövs en ständig närvaro av någon typ av kommission för mänskliga rättigheter. Där är övergreppen så brutala. Se bara på exemplet med de studenter som skulle hålla en minnesstund för de drygt 200 människor som dödades vid en kyrkogård - Santa Cruz-massakern. En högtidsstund skulle hållas sju år efteråt. Man började skjuta på campusområdet vid universitetet. Man började skjuta ned studenter som tände ljus för att markera att det var en högtidlig minnesstund. Det finns ingen yttrandefrihet i Östtimor. Det östtimoresiska folket hålls ned under en nivå. De får aldrig komma över den, dvs. svältgränsnivå. Detta är det typiska, systematiska förtrycket som kan återfinnas överallt i världen. Det är bra att vi börjat arbeta med demokratiprojekt mellan partierna, att partierna söker sig ut i världen. Jag har haft den stora förmånen att åka till Malawi i Sydafrika. Jag har varit i Ukraina. Jag kan se hur de unga staterna har samma mönster. Samma maktelit försöker att ta åt sig makten genom att säga att de har blivit marknadsanpassade. Nu skall det bli demokrati. Men det är samma människor som styr. I betänkandet finns det skrivningar om kärnkraft och kärnvapen. Vad har detta med dagens ämne att göra? Det har med mänskliga rättigheter och makten att göra. Det var Nikitin, en f.d. marinofficer, som avslöjade hur det stod till vid Kolahalvön. Han talade om hur det läcker kärnavfall ut i havet, och hur atomubåtarna rostar sönder. Senast i dag läste jag om hur fördärvat havet är i dessa områden. Jag läste på Bellonas hemsida. Nikitin skulle ställas inför rätta. Än så länge har det inte riktigt skett, eftersom det är hemliga bakgrundsfakta som skall användas. Han blir utsatt för förföljelser dagligen. Han bor i dag i S:t Petersburg. Han kan inte röra sig ute utan att bli förföljd av en dåligt exempel på en filmdetektiv med svarta kläder, glasögon och hatt. Det är nästan skrattretande. Men det är inte så roligt när de skär sönder däcken så att det inte går att förflytta sig. Det är fråga om förföljelse. Vi har ett ansvar att se till att alla dessa länder lever upp till de mänskliga rättigheterna. Jag vet inte om betänkandet är tillräckligt stramt på dessa punkter. Jag har skrivit om kärnkraften. Nu tar jag fram min lilla gröna bok. Där framgår att Ryssland har börjat bygga flytande kärnreaktorer. Man planerar att bygga en ny generation flytande kärnreaktorer. Arbetet skall avslutas vid år 2000. Produktionen skall vara jättebillig. De skall kunna flyttas på någon typ av stålflottar. Det hela skall löna sig inom tio år. Det finns ett handelsavtal med energiexport till Kina, Jag tycker att detta låter som ett hot. Det är definitivt ett hot mot urbefolkningen, renägarna. Redan i dag lider 40 % av renägarna av metastaser på grund av den radioaktiva strålning de har utsatts för. Jag har nu fått i min hand en skrift där det framgår att myndigheterna i Ukraina avvisar att betongskalet runt den havererade kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl kollapsat. Alla vet att skalet håller på att tippa över och att det behövs en enorm insats. Att fortsätta med kärnkraften är ett hot mot hela civilisationen. Därför har vi en reservation om att avveckla kärnkraften globalt. Vi kan inte låta IAEA, atomenergiorganet under FN, fortsätta att sprida den s.k. fredliga kärnenergin men stoppa kärnvapenspridning. Det går inte ihop. Det är så lätt att sätta ihop ett kärnvapen om man kommer över kärnmaterial. Jag hittade en notis i dag i Dagens Nyheter i denna fråga. Där framgår att företagen riskerar att sprida kärnvapen. Det handlar om svenska företag. Där står att enligt svensk lag är det inte tillåtet för svenska företag att exportera krigsmateriel utan särskilt tillstånd, men det är svårt att avgöra vad som är civilt eller ej och om det går att använda för att framställa kärnvapen. Där framgår också att särskilt mindre företag har många gånger utan att veta om det exporterat produkter som kan användas för att tillverka massförstörelsevapen. Då är det dåliga regler. Det är viktigt att sopa rent framför egen dörr innan vi kritiserar andra. Jag vill yrka bifall till två moment. Det gäller mom. 49 och motion U620, yrkande 6, där jag kräver att FN skall vara närvarande på Östtimor. Sedan är det motion U625 under mom. 63, där vi kräver att ett EU-kontor inrättas i Kosova. Det är det minsta man kan begära. Tyvärr har dessa punkter inte kommit med som reservationer. Vi tycker naturligtvis att Östtimor skall ingå i trepartssamtalen. Man kan inte ha ett samtal om ett helt folk utan att de får ingå i det. Portugal lämnade området för 25 år sedan. Indonesien är inte "fader" till Östtimor. Östtimor är ett eget land. Landet borde få vara med i trepartssamtalen. Vi har också skrivit om Kenya. Där framgår också att det sker ett arbete med valarbetare och demokratifrågor. Men jag skriver att de måste skickas dit i ett tidigare stadium. De måste finnas där ett halvår i förväg och ett halvår efteråt - särskilt som det ser ut i dag med den president som finns där nu. Det är inte fråga om något transparent val. Men här säger man att valutslaget blev som förväntat. Jag brevväxlar med en student i Kenya. Han kan intyga att det inte blev det valresultat som förväntades. Häromdagen läste jag ett TT-meddelande där det framgick att hundratals, kanske tusen, människor hade arresterats. De har blivit politiska fångar. Nog finns det att göra. Inger Koch har kämpat på i Afrika. Vi får väl fortsätta att kämpa. Vi får se vilka som är kvar efter nästa val. Jag har inte nämnt något om Pakistan, Indien, Kashmir och Afghanistan. Men det hoppas jag att andra gör.

Herr talman! Jag kanske först skall kommentera det som skedde när Eva Goës gick fram här. Jag delar hennes uppfattning att det inte finns något som helst försvar för det som händer i Kosovaprovinsen. Jag är däremot litet bekymrad, om det skall betraktas som prejudicerande att man får flytta en demonstration utifrån in i sessionssalen. Jag hoppas att det inte skall tolkas på det sättet, därför att då har vi nog hamnat litet snett. Då kommer många att kräva att få sina plakat uppställda och uppvisade här i salen. Herr talman! I sitt betänkande UU17 skriver utskottet på s. 62, som svar på Sten Tolgfors och min motion rörande Taiwan bl.a. följande: "Det har skett en genomgripande positiv förändring i demokratisk riktning i Taiwan under de senaste åren. Alla politiska ledare i Taiwan är numera utsedda i fria demokratiska val." Längre fram skriver man: "Utskottet ser med tillfredsställelse att det svenska utbytet med Taiwan är betydande på många områden." Det är just det som vi redan i vår motion, liksom andra gjort det i sina motioner, har konstaterat, och att vi med detta som utgångspunkt bör stödja en fortsatt utveckling, markera att Taiwan i den delen av världen framstår som ett positivt exempel och underlätta för Taiwan att delta i världssamfundets många organisationer. Ett sådant ställningstagande skulle också ge en klar fingervisning till ledarna i Beijing att man där måste påbörja en nödvändig demokratiseringsprocess. Men, herr talman, vad svarar utskottet? Jo, man svarar att motionerna, däribland den av mig och Sten I detta sammanhang vill jag kommentera något av det som tidigare sagts i denna fråga i debatten. Det är bara synd att det inte är samma besättning i bänkarna som det var före middagspausen. Tone Tingsgård, som dock finns här, påpekade att utskottets ställningstagande i år var detsamma som förra året. Ja, dessvärre. Under tiden sker det mycket - en del som oroar. Man kan också lägga till: Det är mycket som vi hoppades skulle ske som inte har skett. När skall det påverka utskottsmajoriteten? Eva Zetterberg talade om att "maktstrukturer i världen" gjorde att hon tyckte att Taiwanfrågan var svår och att hon därför avvisade lagda förslag. I sitt replikskifte med Lennart Rohdin, om det för mig bl.a. självklara att Taiwan skall få medlemskap i t.ex. WMO och WHO, talade Eva Zetterberg om kommunistregimens negativa inställning i Beijing och om problemen detta medför. Men, herr talman, inte skall det väl vara morgonhumöret hos de herrar som gav namnet Himmelska fridens torg en negativ klang som avgör hur vi skall gå framåt i vår politik till gagn för mänskliga rättigheter. Och problem skall lösas - dem skall man inte vända ryggen åt. I förra veckan demonstrerade ett Eva Zetterberg närstående ungdomsförbund på Mynttorget och talade om just mänskliga rättigheter. Det har inte alltid varit den frågan som legat sådana rörelser varmt om hjärtat. Skulle inte ett agerande i en annan riktning gällande Kinafrågorna i riksdagen från Vänsterpartiets sida hjälpa till att ge litet trovärdighet åt den förespeglade attitydförändringen hos det som man numera helst vill glömma varit rena kommunistiska propagandabasuner? Herr talman! Jag undrar också när det gäller Kina vad Helena Nilsson menade med att följa "den nya majoriteten i Hongkong". Vilken majoritet är det - folkets verkliga eller parlamentets konstruerade? Det vi och andra motionärer tagit upp som förslag rörande såväl Kina som Hongkong och Taiwan skulle inte ge några kioskvältarrubriker men åtminstone ge en liten signal om att vi verkligen menar att mänskliga rättigheter är till för alla utan undantag. Herr talman! När jag ändå har ordet vill jag också säga några ord om Iran. Det börjar nu närma sig årsdagen för presidentbytet i Teheran - ett år som har varit fyllt av förhoppningar om förändringar, förbättringar och förmänskligande. Dessvärre har det också blivit ett år av besvikelser och brustna förhoppningar. Det fladdrar då och då en låga av hopp längst in i den mörka tunneln, men ack så svagt, och alltför ofta synes den slockna. Liksom det tidigare sagts här i dag har vi kunnat glädjas så sent som i förra veckan över ett besök av en frisläppt författare, men han och några till har räddats av att de varit kända. Hur är det med alla de andra, de tusentals som trots den s.k. kritiska dialogen, som Irans verkliga ledare inte bryr sig om, har fängslats, torterats, ja, även stenats, sedan den man tillträdde som de facto var Khomeinis egen Goebbels, som den upplysnings och vägledningsminister han var på den tiden? Han har dock nu lovat förbättringar. Rapporterna från bl.a. Amnesty ger i stora stycken en mörkare bild än vi alla velat hoppas på. Mörk, herr talman, ja, t.o.m. svart är också den videokassett jag har här. Den visar utsmugglade filmer från två steningar i Iran, en utförd 1991 och en annan under senare år. Det var någon minut av den ena som visades i TV 4 i höstas, som inledning till en diskussion om regimens terror. Det programmet finns här också. Jag nämner det, herr talman, för att en del ledamöter har talat om att detta borde visas i riksdagen. Efter att ha sett den är jag tveksam. Den är ett vidrigt dokument, värre än man kunnat fantisera om, och ger främst dålig nattsömn. Om det eventuella informationsmöte om MR-situationen i Iran som har aviserats till nästa vecka i riksdagen kommer till stånd kan det finnas en möjlighet till en visning då. I vart fall visar denna video och andra dokument hur viktigt det är för oss att i alla lägen och för alla människor i alla länder att främja MR-frågorna. Herr talman! För egen del ställer jag mig utan särskilt yrkande bakom de moderata reservationerna och de förslag som framlagts i motionerna U617 och

Herr talman! Jag tänkte ta upp ett enskilt fall, och det handlar om Mordechai Vanunu, symbolen för kärnkraftsmotståndet i världen och spridningen av kärnvapen. Det var han som en gång kidnappades och sövdes ned av den israeliska säkerhetstjänsten och fördes från Italien till Israel, där han sedan dömdes till 18 års fängelse för landsförräderi. Detta hände 1986. Hans brott var att han hade avslöjat Israels kärnvapenprogram i anläggningen Dimona. Hans berättelse och bilder i Sunday Times var bara en bekräftelse på vad som var allmänt känt vid den tiden. Det kan vara intressant att notera nu, när andra tröskelstater klart har visat att de har sina kärnvapen. Jag tänker på I tolv år har Vanunu suttit i en isoleringscell på 2 gånger 3 meter, utan andra kontakter med omvärlden än sällsynta och censurerade möten med advokat och närstående. Under alla dessa år har organisationen Middle East, grundad av hans bröder, oförtrutet arbetat vidare för hans frigivning. Nobelpristagare, ledande vetenskapsmän, kända politiker och kulturpersonligheter runt om i världen har protesterat mot domen och behandlingen av Vanunu. EU-parlamentet har skrivit flera resolutioner, och Amnesty har i sina vädjanden beskrivit straffet som grymt, omänskligt och förnedrande och ett klart brott mot mänskliga rättigheter. Israel har ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter 1966 och även 1984 års tortyrkonvention. Jag har själv i fem år engagerat mig just för hans sak här i riksdagen, ute på torg, i TV och radio. Vanunu har erhållit en rad utmärkelser under de här åren för sitt motstånd mot kärnvapenspridningen, bl.a. det alternativa Nobelpriset 1987. Men inga ansträngningar har varit lyckade när det gäller hans frigivning. De israeliska domstolarna och myndigheterna har varit kallsinniga och oresonliga i sin inställning. Vanunu betraktas som landsförrädare och skall bestraffas som en sådan. Inte ens hans gradvis försämrade hälsa tycks ha betytt något. Men plötsligt i mitten av mars i år hände det något som ingen vågat hoppas på. Vanunu släpptes nämligen fri ur sin isoleringsbur. Nu får han umgås med andra intagna i Ashkelonfängelset. Även om den nu införda strafflindringen är sensationell i sig och glädjande, är det 18-åriga fängelsestraffet för att berätta en redan känd sanning fortfarande så omänskligt, brutalt och orättfärdigt som det kan vara. Mordechai Vanunu, som varit isolerad två tredjedelar av det utmätta straffet, måste omedelbart friges. Med tanke på att man i år firar 50-årsjubileum av staten Israel var förhoppningarna väldigt stora bland Vanunus vänner om att han skulle kunna friges. Han hade nämligen ansökt om en frigivning. En grupp från Vanunuorganisationen for ned i slutet av april och uppvaktade regeringen, men allt var förgäves. Han benådades inte. Det föranleder mig att från talarstolen återigen kräva kraftfulla internationella påtryckningar på Israels regering. Det finns som sagt bara ett acceptabelt beslut, nämligen omedelbar och villkorslös frigivning. Detta fall skall inte bara bevakas, som man säger i betänkandet. Det är för svagt, menar jag. Det krävs en ökad press på den israeliska regeringen. Herr talman! Här finns ingen reservation, men jag vill ändå när det gäller mom. 69 reservera mig för motion U619, yrkande 1, som just handlar om omedelbar och villkorslös frigivning av Vanunu.

Herr talman! Genom att resa mig för Bengt Hurtigs anförande ville jag betona mitt engagemang för kurderna. I dag har miljöbalken behandlats i kammaren, och nu behandlas frågan om mänskliga rättigheter. Med anledning av dessa två ärenden vill jag läsa två citat. På 50-talet skrev Harry Martinsson Aniara - en poetisk berättelse där människorna tvingas lämna jorden, som blivit obeboelig av strålning. I rymdskeppet som människorna tvingas fly med sitter man och drömmer och inser samtidigt vilken unik plats jordklotet var i universum. Vi kom från Jorden, Doris land, klenoden i vårt solsystem, det enda klot där Livet fått ett land av mjölk och honung. Beskriv de landskap som där fanns, de dagar som där grydde. Beskriv den människa som i glans sitt släktes likdräkt sydde tills Gud och Satan hand i hand i ett förstört, förgiftat land kring berg och backar flydde. Så vill jag läsa första artikeln om de mänskliga rättigheterna, som nu är inkorporerad i svensk lag: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av syskonskap." Skall man sätta dessa citat mot varandra eller med varandra? Jag tycker nog att miljöbalken och artikeln om de mänskliga rättigheterna egentligen skulle räcka för oss. Om vi följer dem får vi en bra tillvaro. Per Lager talade om en person tidigare. Lidandet i världen kan aldrig bli större än vad en enda människa förnimmer. Det blir ännu värre när flera drabbas av det, men lidandet är ändå vad en människa kan förnimma. Därför tycker jag att det är viktigt att man kan tala om en fråga och en person och föra ut det mera globalt. Grymheten i världen är omätbar, men människor utsätts för den. Jag tänker tillbaka på aboriginer i Australien när jag vill se hur man har behandlat människor och grupper. Av 850 000 aboriginer mördade man 600 000. Vi har hållit på på det sättet. Vi har behandlat många ursprungsbefolkningar dåligt. Det är indianer. Det är kurder, som man kan säga är den största av alla urbefolkningar. Vi har behandlat tibetaner illa, osv. Våra samer har heller inte blivit bra behandlade. De är nordens kurder. Tidigare var de mycket illa behandlade. Man drog dem under isen mellan två vakar när de inte gjorde som man sade. Det ligger alltså ett tungt ansvar på oss i-länder för det vi har ställt till med i världen - vad de vita människorna faktiskt har gjort mot övriga länder. Detta ansvar kan vi inte släppa, för vi har sugit ut uländerna på ett sätt som är helt enastående. När jag säger "enastående" låter det som om det var något bra. Jag hittar inte ord för det. Det gör att vi måste hjälpa till att bygga upp detta. Det kan ske på många sätt. Jag brukar säga - jag har sagt det en gång förut i dag - att förtrycket aldrig tar semester. Det får inte de som kämpar för mänskliga rättigheter heller göra. Vi har olika MR-kommittéer, enstaka människor, FN, OSSE och Europarådet. Nordiska rådet kunde också vara ett lämpligt ställe. Här måste vi fortsätta kampen hela tiden. För vi inte en kamp mot grymheten och för mänskliga rättigheter tror jag aldrig att vi kan få ordning i världen. Jag vet inte om vi kan få ordning med en kamp, men vi måste ändå försöka. Vi behöver historia för att förstå nutiden och för att kunna planera för framtiden. Vi behöver titta på Holocaust eller på aboriginerna, som jag talade om, för att se att det också händer i dag. Det har hänt i koncentrationsläger i Bosnien. Det har skett massakrer i Rwanda och Burundi osv. För att planera för framtiden måste man ta med historia och nutid och fråga sig hur man skall göra sedan. Det står så oerhört mycket bra i betänkandet. Jag har lyssnat mycket på debatten i dag, och jag blir verkligen djupt imponerad av dem som har varit uppe i talarstolen och talat. Nu gäller det i stort sett att utföra det som står i vår makt. Då tycker jag att man kan sätta Gandhi, Dalai lama och president Rugova i Kosova som mönster - människor och ledare som har kämpat för en lösning med icke-våld. Problemet är bara att de som har använt icke-våld - vi har sett det i Kosova och i Tibet - inte har fått gehör i världen. Man låter storebror förtrycka dem, och det är nästan samma mönster. När de tar till våld vaknar världen omkring dem plötsligen. Det är oerhört bittert. Vi borde naturligtvis, när vi vet vad som händer, ingripa innan det blir desperata våldshandlingar. Jag vill med detta tacka alla dem som har pratat i dag och dem som har skrivit detta betänkande. Jag tackar även dem som har reserverat sig. Det är helt klart att det är en riktning som vi alla skulle understödja och också försöka förverkliga. Vi kan ta delar av det först, och kanske i en framtid helheten. Det gäller också inom Sverige, där asylsökande och gömda barn är i en situation som jag inte tycker skulle accepteras i en civiliserad stat.

Herr talman! Kammaren övergår nu till att diskutera nedrustning, eller rättare sagt vissa frågor som rör nedrustning. Det är inget heltäckande betänkande vi har framför oss. Den viktiga frågan att ställa sig när man diskuterar nedrustning är hur utvecklingen går. Går den framåt? Går den bakåt? Vad kan vi göra för att driva utvecklingen framåt? Jag tror att många av oss i dag känner oss mer pessimistiska än för bara några år sedan. Jag skulle önska att flera av oss, inklusive jag själv, hade mer av den entusiasm, glädje och dödsföraktande inställning som de barn visade som jag var tillsammans med på Gröna Lund när jag mentalt förberedde mig för nedrustningsdebatt i går kväll. Det mod som de uppvisar när de kastar sig i bergoch dalbanan och fritt fall lämnar mycket inspiration till andra områden. Om vi vuxna kunde visa samma intresse, självförakt och dödsförakt inför det som kan tyckas vara omöjliga uppgifter - det kan gälla nedrustning eller andra angelägna frågor - skulle mycket vara vunnet. Att övervinna kylan och höjderna tycker jag imponerar. Där har vi något att ta efter. Som jag ser det befinner sig världen i en kris vad gäller nedrustning. Vi har precis upplevt Indiens och Pakistans kärnvapenprov. Och det är faktiskt inte länge sedan vi upplevde Frankrikes - det var 1995 - och Kinas prov. Det är alltså flertal stormakter i världen som öppet har trotsat nedrustningen och den anda som präglat de länder som anslutit sig till NPT, dvs. icke-spridningsavtalet från 1968. Sverige har anslutit sig till detta. När Sverige självklart fördömer kärnvapensprängningar från Indien, och i viss mån Pakistan också, är det lätt att titta på vikten av att genast stoppa biståndet. Men däremot kommer inte alls motsvarande reaktion när det gäller krigsmaterielexporten. Där gäller bara samma vanliga regler som förut. Jag tycker alltså inte att inställningen till nedrustningen är särskilt konsekvent ifrån regeringens sida. Den pessimism som åtminstone präglar mig och fler i dag kommer fram när jag jämför med den konferens där man hade en översyn och diskussion om förlängningen av NPT, det här icke-spridningsavtalet. Den konferensen ägde rum i New York i FN i aprilmaj 1995. I det svenska talet i generalförsamlingen som Jan Eliasson höll då sade han ungefär så här, fritt översatt: Utvecklingen sedan översynskonferensen 1990 är imponerande och uppmuntrande. Sedan dess har mer än 30 stater tillträtt avtalet. I och med inträdet av Kina och Frankrike 1992 är alla, som vi känner till, deklarerade kärnvapenstater parter i avtalet. Senare säger han: Också tröskelstater har gett upp kärnvapenalternativet och gått med i den stora majoriteten av icke-kärnvapenstater. Lena Hjelm-Wallén svarade i en interpellationsdebatt som vi hade i maj 1995 utifrån resultaten från NPT-konferensen och Sveriges agerande i frågan om kärnvapennedrustningen: "Sverige har vid upprepade tillfällen, såväl bilateralt som i andra sammanhang, uppmanat dessa - dvs. de s.k. tröskelstaterna Israel, Indien och Pakistan - och andra stater som står utanför att avstå från kärnvapenoptionen genom att tillträda NPT. Vi kommer att fortsätta --- utnyttja varje lämpligt tillfälle att verka för detta." Då kan man undra vad som har hänt sedan 1995. Jag blir naturligtvis osäker på i vilken mån Sverige, men framför allt övriga länder i världen, verkligen har agerat och verkat för att inte ytterligare kärnvapenprov skall äga rum. Som jag sade är det alltså fyra stater som hittills har gjort dessa prov trots intensiva protester och varningar från omvärlden. Min fråga är: Vad görs i dag för att se till att den tredje tröskelstaten, Israel, inte följer i spåren efter Indien, Pakistan, Frankrike och Kina? Andra frågor som finns i det här betänkandet rör Canberrakommissionen som 1996 presenterade en rapport som krävde fullständig elimination av kärnvapen. Man pekade på en rad konkreta delmål som skulle uppnås för att man skulle kunna uppnå slutmålet. Det var delmål som skulle kunna uppnås relativt direkt. De skulle vara mycket konkreta. Regeringen säger, och det upprepas i betänkandet, att man delar det här målet. Senast i ett tal den 12 maj 1998 sade utrikesministern att kommissionens konkreta förslag bör övervägas på djupet i ett internationellt nedrustningsforum med syfte att genomföra dem så snart så möjligt. Jag undrar vilka konkreta förslag man har gått vidare med. Varför är det exempelvis omöjligt med en internationell konferens kring resultatet från Canberrakommissionen? Det har Västerpartiet m.fl. partier föreslagit i en motion. Det finns också fler idéer. Svenska Läkare mot Kärnvapen har haft en träff med utrikesministern i februari 1998. Då fick de ett positivt gensvar på tanken om internationella konferenser. I ett brev till mig från Gunnar Westberg som är ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen nämns att general Butler, som är en framträdande person inom Canberrakommissionen, har föreslagit ett internationellt sekretariat för samordning mellan regeringar och NGO:er. Men man ser inte många spår av det i betänkandet. I själva betänkandet nämns också ett provstoppsavtal som slutförhandlades 1996 och undertecknades av Sverige i september 1996. Nu föreläggs det riksdagen. Det är utmärkt att vi kommer att fatta ett sådant beslut. Det är självklart att Sverige skall stå med. Men jag tycker tyvärr att det saknas delar i det här avtalet. Det gäller t.ex. förbud mot subkritiska test. Sådana prov har nyligen ägt rum i Nevadaöknen. Det gäller förbud mot datortest, utveckling av nya laboratorier etc. En annan fråga som behandlas här gäller kärnvapenfria zoner. Just på NPT-konferensen i New York 1995 talade Sveriges representant mycket om betydelsen av kärnvapenfria zoner. Men jag undrar om inte det huvudsakligen rör andra delar av världen än den del av världen där vi själva befinner oss. När vi har föreslagit Norden som kärnvapenfri zon har majoriteten hävdat att det inte är rätt väg, eftersom det finns olika säkerhetspolitiska lösningar för respektive nordiskt land. Jag tycker inte riktigt att den argumentationen håller. Jag vill även där hänvisa till Läkare mot Personminor nämns också här. Även där lägger regeringen fram en proposition. Det är mycket viktigt, men inte heller där har vi nått ända fram. Det finns en reservation som gäller personminor och hur man skall kunna gå ytterligare längre. Som jag sade har nedrustningen på sitt sätt, i och med minbeslutet och vissa andra beslut, gått framåt. Men problemen har faktiskt ökat också. På den positiva sidan har vi EU:s gemensamma uppförandekod för vapenexport. Men den är samtidigt inte bindande, och det finns väldiga reservationer. Därför räcker den kanske inte så långt. Jag skall väl peka på det som har gått framåt också. Där har vi frågan om registrering av vapenhandeln. Även detta med lättare vapen har FN lagt ned ny energi och nytt intresse på. Där har Kofi Annan själv agerat. Det är mycket positivt. Herr talman! Jag vill också peka på en trovärdighetsfråga. Sverige driver nedrustningen internationellt, har ett gott rykte och mycket god erfarenhet och har gjort stora insatser. Men vi har en krigsmaterielexport. Jag tvingas återigen att ta upp det, liksom i det förra ärendet. Det är uppenbart att det finns en bristande trovärdighet när vi exporterar vapen till länder där de används i krig, även om det inte är avsikten från svensk sida. Jag står naturligtvis bakom alla reservationer och särskilda yttranden om Frankrikes ansvar vad gäller de hälsovådliga effekterna från provsprängningarna i Polynesien 1995. Jag vill särskilt yrka bifall till reservation 3 om krigsmaterielexport. Herr talman! Jag har förstått att det är den stora tackdagen i dag. För min del är det den sista debatten för den här säsongen. Huruvida jag själv och flera av oss andra som är med här i dag återuppstår här i kammaren efter valet vet vi inget i dag. Men jag vill framföra ett stort tack till talmannen och även övriga icke närvarande talmän, kammarkansliet, vårt utskottskansli och alla utskottskamrater för allt fantastiskt jobb som läggs ned här. Jag inledde med att tala om barnens djärvhet att kasta sig på fritt fall eller berg och dalbanan. Det är kanske inte det som talmännen och kammarkansliet har ägnat sig åt, men jag tycker att det tålamod ni har visat är värt lika mycket. Tålamod är en stor dygd som jag tror kan behövas i det här sammanhanget. Det vill jag särskilt framföra som ett tack från mig.

Herr talman! För ett och ett halvt år sedan var jag en av de riksdagsledamöter som under ett par veckor var gästdelegater i FN. En morgon när jag var på väg till FN-skrapan var området och de närmaste kvarteren avspärrade, och ett högt podium med en scen och en talarstol hade uppförts nära den gatukorsning jag skulle ta mig över. Folk strömmade till från alla håll, och jag kom ingenvart. Mina grannar i folkhopen förstod att jag var utlänning och tog reda på att jag var svensk. Helt plötsligt började alla hjälpa mig fram genom folkmassan ut ur den, trodde jag, men det visade sig att man hjälpte mig fram till scenen eftersom man utgick från att det var dit jag ville för kunna se och höra bättre. På så vis fick jag alltså höra Louis Farakhan, ledaren för NOI, Nation of Islam Organisation, tala med anledning av the World Atonement, försoningsdagen. Han talade två och en halv timme i sträck. Vad som drev fram dånande applåder från åhörarna var hans angrepp på de vapenexporterande länderna. Han talade om de regeringar som köper och säljer vapen och investerar i dödande. Så började han räkna upp länderna i fråga. Jag väntade på att få höra Sverige nämnas. Men han framhöll ett par länder och avslutade med "t.ex.". Han kunde mycket väl ha nämnt Sverige. Jag är glad att han inte gjorde det. I regeringens skrivelse ser man statistik över vår export till Indien och Pakistan. Båda länderna importerar svenska vapen. Vi bidrar alltså till deras upprustning. Kapprustning kallar Japans försvarsministerium det som nu är uppenbart, dvs. att först Indien och sedan Pakistan har gjort kärnvapentester och sedan sprängningar. CTBT-avtalet om stopp på kärnvapenprov antogs av FN:s generalförsamling i september 1996, och tre länder röstade mot: Libyen, När det här betänkandet om nedrustning justerades hade Pakistan ännu inte gjort sina sprängningar. Världen hoppades fortfarande att Pakistan skulle vara starkt nog att inte svara på den indiska provokationen. Men nu är sprängningarna ett faktum, och den säkerhetspolitiska situationen i Asien är på väg att förändras. I Indien såväl som i Pakistan är de sociala klyftorna stora. De rika är ofta otroligt rika och de fattiga otroligt fattiga. Stora ekonomiska resurser har lagts på kärnvapenutveckling, pengar som väl behövs i kampen mot fattigdomen, till vård och omsorg, utbildning och miljöåtgärder. Krig kostar alltid otroligt mycket pengar - före, dvs. upprustning och förberedelse till krig, själva kriget och sedan allt det som slagits i spillror och som skall byggas upp igen. Jag hade en fråga som påminner litet om vad Eva Zetterberg var inne på. Jag vet inte riktigt vem jag skall ställa den till, men jag skall ställa den i alla fall. Sverige krävde ett vapenembargo mot både Pakistan och Indien vid EU:s utrikesministermöte i slutet av maj. Betyder det att svenska krigsmaterielleveranser till Indien och Pakistan stoppas, dvs. att även redan beställda varors leverans stoppas? Pakistan har t.ex. gjort upp med Bofors om en affär på 20 miljoner kronor som avsåg en luftvärnsrobot. Är t.ex. den leveransen stoppad? Sverige levererar också civil utrustning till en fabrik i Pakistan som byggdes 1974 och som också är en stor tillverkare av krigsmateriel. Det är väl inte så att vi stoppar biståndet till Indien men stoppar inte de beställda vapenleveranserna? Miljöpartiet har vid ett flertal tillfällen här i riksdagen krävt en avveckling av den svenska vapenexporten. Vi menar att den står i motsättning till Sveriges nedrustningssträvan och fredsarbete. Den nuvarande situationen i Asien med betydligt fler länder berörda än bara Indien och Pakistan visar det tydligt. Svenska vapenleveranser kan också lätt komma på avvägar. Vi vet att ett granatgevär som licenstillverkats i Singapore t.ex. hamnat i Burma. Sveriges regering är angelägen om att marknadsföra svenska vapen och jaktplan. Vi har haft rubriker i tidningar där man kallat vår statsminister för handelsresande i flygplan. För ett tag sedan diskuterade jag med en ung advokat från Zambia om hur en vision för fred i Afrika och tredje världen skulle se ut om man försökte göra den genomförbar i varje fall på sikt. Han menade att det inte var lönt att ha visioner i ett land där man kunde köpa handeldvapen bakom disken i vilken livsmedelsaffär som helst. Så länge det är möjligt och ingen reagerar, menade han, finns det inget realistiskt hopp för freden. Natos utvidgning - är det inte också där fråga om upprustning? Nya medlemsstater får ökade försvarsutgifter eftersom medlemskapet kräver en viss militär grundstandard och fordrar investeringar i militär teknik och utrustning. En lönande affär för vapentillverkare och exportörer, har det stått i pressen. Konkurrensen mellan USA:s leverantörer och de europeiska lär ha varit hård. Rysk vapenförsäljning ökar. Ryska vapen är billiga i förhållande till andra länders. Ukraina konkurrerar med Ryssland. Man har sålt stridsvagnar till Pakistan och pansarfordon till Indonesien, två länder där den säkerhetspolitiska situationen är speciellt känslig i dag. Det har vi redan talat om. Men det är en fråga om ekonomisk vinning kontra det slitna ordet moral. Även en restriktiv vapenpolitik, som man ju i Sverige anser att man kan ha och har med gott samvete, menar vi i Miljöpartiet är tvivelaktigt. Man kan aldrig veta när moralen ändrar sig i det land dit man skickar sina vapen. På vilket sätt och hur snabbt drar man sig ur ett avtal som tecknats? Vi vet också att pakistanska trupper finns i Afghanistan på talibanernas sida och att såväl indiska som pakistanska väpnade styrkor är i aktion i Kashmir. Kan någon över huvud taget försvara vår vapenexport till Indien och Pakistan längre? Många av de länder som sysslar med militär upprustning borde i stället syssla med social upprustning, menar vi i Miljöpartiet. Vi tycker också att samtidigt som vi förser andra länder med vapen för att de skall kunna rusta upp sin krigsmakt rustar vi ned vår egen trovärdighet som fredsarbetare. I en motion från Miljöpartiet yrkas att det klart bör framgå att en mina som exploderar genom en persons närvaro och agerande är att betrakta som en antipersonell mina, även om den egentligen är konstruerad för att fungera på annat sätt. Miljöpartiet har från början stött den s.k. Ottawaprocessen och anser att det var och är en stor framgång att det i dag finns en konvention mot antipersonella minor. Vi betraktar det som ett avgörande och viktigt första steg i kampen mot alla slags minor. Jag skall yrka bifall till yrkandena 2 och 3 i vår motion om krigsmaterielexport. Det finns ett särskilt yttrande som handlar om provsprängningarna vid Indien har sprängt i Rajastan i nordvästra Indien. Invånarna i området fick ett par minuter på sig, berättar ögonvittnen, att samla ihop sina prylar och evakueras. De evakuerades 20 kilometer bort från den plats där sprängningen försiggick. Jag undrar vem som undersöker om det var tillräckligt. De mänskliga rättigheterna handlar om hälsa. Vem är ansvarig för att den del av befolkningen som fick flytta fortfarande är frisk och opåverkad av testerna? Finns det någon enhet inom FN som kan ta itu med detta utan att hindras av att detta eventuellt betraktas som en intern angelägenhet? Kan Sverige göra något och i så fall i vilket forum? Jag har varit i riksdagen i litet mer än tre år. Jag är tydligen den sista här som skall be att få tacka för den här tiden. Jag kom in alldeles oväntat. Jag hade inte inte väntat mig att någonsin få stå i den här talarstolen. Det har varit väldigt spännande, intressant och framför allt helt annorlunda än vad jag kunde tänka mig när jag som vanlig kommunpolitiker kom hit till riksdagen. Tack, allesammans!

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU16 "Vissa nedrustningsfrågor" har kommit att stå i fokus på ett djupt beklagligt sätt. Det är svårt att finna ord som speglar den förtvivlan jag vill uttrycka över Indiens och nu Pakistans kärnvapenprov. Vi förtvivlas, samtidigt som folk i Indien och Pakistan segerrusigt firar sina dödshotande fallossymboler på gator och torg. Några av grannländernas reaktioner är allt annat än lugnande. Kinas reaktioner har varit något vacklande, men det verkar som om man har kommit ned med båda fötterna på jorden igen. Iran uttrycker däremot en positivitet med hänvisning till Israels kärnvapeninnehav, som jag tycker är oroande. När jag år 1996 var FN-delegat fick jag möjlighet att närvara vid Sveriges undertecknande den 24 september av CTBT-avtalet. Det kändes väldigt högtidligt men också hoppfullt. CTBT-avtalet är principiellt betydelsefullt, och riksdagen kan nu också se fram mot en ratificering. Min hoppfullhet har dock nu fått sig en knäck. Även om det slås in många öppna dörrar i de motioner som vi nu diskuterar, är det inte irritation jag känner i dag utan tacksamhet för att vi åter i kammaren ges tillfälle att upprepa såväl regeringens som riksdagsmajoritetens syn på nedrustningsfrågor. Vi får möjlighet att manifestera vårt avståndstagande från de sprängningar som har skett under de senaste veckorna. Även om vi här i kammaren är medvetna om de faror som de innebär, tror jag inte att det till folk i allmänhet har nått ut hur oroväckande och hotfull den här situationen är för freden. Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till de ställningstaganden som utrikesutskottets majoritet gjort och hemställa om avslag på övriga yrkanden. Jag vill särskilt peka på betänkandets skrivningar under rubriken "Provsprängningar och spridningsfrågor m.m.", främst följande mening: "Indien, Israel och Pakistan måste nu ta sitt ansvar och bli delaktiga av det i det närmaste världsomfattande Ickespridningsavtalet, NPT." NPT-avtalet är av största vikt som navet i det internationella nedrustningsarbetet. Avtalet är centralt, eftersom det är det enda avtal genom vilket kärnvapenstaterna förbinder sig att verka för nedrustning. Men avtalet skall också ses som ett steg på vägen mot ett fullständigt stopp för kärnvapenprov. NPT-avtalet är ett redskap som vi kan använda på vägen till att nå slutmålet, ett fullständigt avskaffande av dessa vapen. Herr talman! Gjorde någon något innan de alarmerande varningssignalerna från Indien kom, inför och än starkare efter valet tidigare i år? Förhoppningsvis skedde det, men jag har inte den fulla bilden klar för mig och har inte skapat mig en slutlig uppfattning i frågan, trots att jag i går deltog i ett möte tillsammans med UD. Det är viktigt att vi kan dra lärdomar inför framtiden av detta när det gäller att jobba förebyggande. Även om jag inte har hela bilden klar för mig vet jag åtminstone vad jag själv gjort. Min fråga 1997/98:600 om Indien och kärnvapen, som ställdes till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, var ett sätt att försöka påverka och väcka opinion mot kärnvapensprängningarna i förebyggande syfte. Det som jag tog upp i min skriftliga fråga tål att upprepas, och jag skall repetera några delar av det: "Indien genomförde 1997 en kärnsprängning i delstaten Rajastan, som gränsar till Pakistan. I dag räknas Indien till de s.k. tröskelstaterna. Indien har inte heller undertecknat provsprängningsförbudet. När jag nu konstaterar att den nya indiska regeringen säger att den kan tänka sig att satsa på inhemskt kärnvapenprogram skräms jag. Och den offentliggjorda regeringsplanen understryker den känslan. Pakistan har uttalat att man kan komma att ompröva sin nukleära politik. Det finns all anledning för omvärlden att oroa sig över vad en nukleär kapprustning i Sydasien på sikt kan leda till. Nu krävs en snabb och konsekvent signal från omvärlden". Den signal eller snarare den larmklocka som jag då efterfrågade märkte jag inte av. Telefonlurarna lyftes av statsöverhuvudena synbarligen först efter sprängningarna, men då hjälpte det inte, även om ledningarna glödgades. Här krävs ett stort mått av självkritik från Världssamfundet. Kunde mer ha gjorts, och i så fall vad? Enligt NPT åläggs de nuvarande kärnvapenstaterna att inleda förhandlingar som syftar till ett totalt avskaffande av kärnvapen. På den punkten har kärnvapenstaterna inte förtagit sig. Brist på pengar är alltför ofta ett hinder i olika sammanhang, men det kan inte ha varit skälet i det här fallet. Det hade inte varit förenat med några kostnader att genomföra några förebyggande telefonsamtal. Någon resa och ett samlat vädjande hade också varit på sin plats. Det är därför glädjande att läsa utrikesminister Lena Hjelm-Walléns svar till mig på min fråga: "Det är av synnerlig vikt att Indien besinnar sitt ansvar och inser de mycket allvarliga följderna för den regionala och globala säkerheten av ett eventuellt upprättande av en kärnvapenarsenal." Men det hade behövts fler varningsröster för att bilda en kör som kunde ha överröstat den indiska regeringens vapenskrammel. Även om man fruktade denna händelseutveckling hoppades jag ändå att klivet från ord till handling skulle vara större och att hoten skulle kunna föras på retorikens konto. Samtidigt visste vi att det enda vallöfte som den nya hindunationalistiska BJP regeringen i Indien skulle ha praktisk förmåga att infria antagligen var just löftet om kärnvapenprov. I stället för bröd får man bjuda på skådespel. Har man inte ens till skådespel, får man tillgripa det urgamla knepet att bjuda på en yttre fiende. Många av oss har under de senaste veckorna sökt oss till Björn Ranelids rader i boken Hjärtats språk. I Björn Ranelids där publicerade brev "De egna orden måste dö" kan vi finna följande: "Mahatma Gandhi vägde inte mer än en säck kol, men han brann överallt. Pulsen pickade svagt i hans handled. Det var världsfåglen som lagt sina ägg där. Någon fuktade hans läppar, medan statsmän gick vilse i hans löfte." På nästa sida kan vi läsa meningen "Gränsen mellan Sverige och Indien är en tiggares bröstkorg." Någon fuktade hans läppar, medan statsmän gick vilse i hans löfte. Kan man uttrycka det tydligare än så? Är det inte just det Indiens och Pakistans ledare gjort - gått vilse bland löften, medan mahatma Gandhi, som inte vägde mer än en säck kol, brände sig in i historiens humanism? Vilka eftermälen får dagens ledare, sedan de senaste dagarnas glädjerus har lagt sig? Avsky? Själva kalkylerar dessa politiker med att omvärldens fördömande ord i diplomatins skepnad och skrammel om sanktioner snart nog kommer att ersättas med glömska och ökad respekt som enda minne. Inte minst därför måste världssamfundet reagera bestämt och kännbart. I en del av världen som präglas av enorm fattigdom och analfabetism drivs nu kapprustningen mot vansinnets gräns. Vi hade inget val, sade de ansvariga i Pakistan i ett försök till förklaring, men det fanns ett val: mellan att avstå från och att träda in i den krigsdans som Indien nu bjudit upp till. Det har förvisso dansats krigsdans förut, inte minst av de fem kärnvapenstaterna. Det skedde så sent som 1995 genom provsprängningar av Frankrike och Kina, och USA tog sina steppsteg vid sidan om år 1997 i Nevadaöknen. De subterrana tester som USA genomfört omfattas inte av provstoppsavtalet, men det är viktigt att kärnvapenmakterna agerar i enlighet med avtalets anda. Detta avser också den svenska regeringen att uppmärksamma vid det förestående mötet med NTP:s PrepCom. När vi kritiserar andra stater tycker jag att vi också måste lyfta fram att det finns länder som har valt en annan väg, även sedan de har kommit så långt att de fått kapacitetet för kärnvapen. Jag tänker på Sydafrika, som en annan talare har nämnt i dag. Jag tycker att det är ett bra exempel på en modig stat som vågar avstå från ett vapenslag som man kunde ha haft. Enligt utskottets uppfattning är det viktigt att arbetet på det internationella planet med kärnvapenfria zoner drivs vidare. Vi kan samtidigt konstatera att de nordiska länderna valt olika nationella säkerhetspolitiska lösningar. Det mest påtagliga av det som pågår i dag är att Sverige tillsammans med andra EU-länder driver frågan i FN:s nedrustningskommission UNDC. Då handlar det om ett arbete med att fastställa vägledande riktlinjer och principer för kärnvapenfria zoner. UNDC tar sikte på att vara klart med sitt arbete i denna del år 1999, dvs. före millennieskiftet. Det kan också vara värt att påminna om att Danmark, Island och Norge redan år 1957 undertecknade en deklaration som innebär att dessa tre nordiska länderna inte accepterar stationering av kärnvapen under fredstid. Spanien har senare undertecknat ett liknande avtal med Nato. Ett postivt steg i vårt närområde på senare år var när Ukraina fattade beslut om att vara kärnvapenfritt. En tröst är att under tiden som vi står och stampar när det gäller frågan om en kärnvapenfri zon i Norden stärks redan existerande kärnvapenfria zoner, och nya sådana har upprättats på andra kontinenter. Herr talman! Jag skall säga något kort om minfrågan innan jag stannar. I betänkandet Vissa nedrustningsfrågor behandlas även frågor om minor. Utskottet välkomnar de framsteg som gjorts på detta område och konstaterar att folkrätten och skyddet för civilbefolkningen i krig har kunnat stärkas betydligt under senare tid. Sverige bör fortsätta att verka för en bred universell uppslutning kring de konventioner som reglerar användningen av minvapnet. Utskottet har även nyligen tagit ställning i betänkande 1996/97:UU8 till det reviderade protokollet II om förbud och restriktioner i användandet av minor, försåt eller andra anordningar till 1980 års vapenkonvention. Mot den bakgrunden och alla de debatter som vi haft och den vi har framför oss är jag kortfattad i just denna del. Jag vill avsluta med att tacka för den mandatperiod jag har fått vara med i utskottet. För övrigt vet vi som deltar i den här debatten inte om vi kommer tillbaka och i så fall i vilken skepnad. Vi får kanske inte avtacka varandra här för gott. Vi kommer förhoppningsvis att se varandra i olika sammanhang även framöver.

Herr talman! De som sitter här är mycket engagerade mot kärnvapen. Jag vet att Carina Hägg har varit det hela tiden sedan vi kom hem och startade Parliamentarians for a nuclear weapons free world. Carina Hägg gick med på en gång. Det var år 1995. I dag såg jag ett TT-meddelande som är ganska skrämmande. Det står: Talibanerna vill också ha kärnvapen. Det tycker jag är förskräckligt. I Afghanistan vill man nu också visa sina muskler. Dessa män spänner musklerna gentemot varandra. Viceministern säger att kärnvapen är ett mycket tillförlitligt vapen i försvaret mot de otrogna. Det finns t.o.m. de som vill strö ut stoftet från kärnvapensprängningarna. Herr talman! Sedan de första atombomberna detonerade för 50 år sedan har mänskligheten stått inför ett hot om massförstörelse. En enstaka atombomsexplosion i en stad - utlöst genom olyckshändelse eller terroristaktion - skulle döda hundratusentals civila. Den enda möjligheten är att förebygga att det inträffar. Även om de avtal som nu ingåtts om att minska och kontrollera kärnvapen kommer att genomföras handlar det om 200 000 Hiroshimabomber, vilket motsvarar 20 000 stridsspetsar. Vi har inte sett något om att man börjat avrusta. Som Eva Zetterberg sade var vi i New York år 1995 när icke-spridningsavtalet skrevs under. Alla gick in för att artikel 6 var så viktig, och den handlar om att börja avrusta. Vad vi nu ser är en upprustningsspiral i Sydostasien som smittar från Indien till Pakistan och kanske in i Afghanistan till Kina, som känner sig utmanat. Detta är ett oerhört hot. Jag vill också vända på det hela och fråga: Varför är vi i den här situationen? Det beror väldigt mycket på att de andra länderna, de fem stora staterna, fortsätter. Ta USA som exempel, som håller på med sina subkritiska prov. Det låter kanske rart med subkritiska prov. Men det handlar om att man använder sig av plutonium. Man håller till i Nevadaöknen vid Nevada Test Site där man har tester. Det är på urinvånarnas marker. Därför skulle jag särskilt vilja hälsa Carina Hägg välkommen den 15 juni. Då har hon chans att träffa den andlige ledaren för Shoshoneindianerna som kommer till Sverige och speciellt vill träffa alla som är emot kärnvapen, och det tror jag är hela svenska parlamentet. Han heter Corbin Harney, och han kommer att finnas här i riksdagen mellan kl. 11.00 och 12.00 den 15 juni. Jag hälsar er alla hjärtligt välkomna att träffa honom. De har ockuperat Nevada Test Site i flera månader därför att de inte vill att de subkritiska proven skall fortsätta. Jag är kritisk därför att de andra tröskelländerna som Pakistan, Indien, Israel och kanske Argentina - det finns flera - inte tar det på allvar om inte de fem stora kärnvapennationerna börjar att nedrusta. På detta program med subkritiska prov skall man lägga ned 60 miljarder dollar på tio år. När man satsar så mycket handlar det om att öka kvaliteten på någonting. I provstoppsavtalet sägs att man inte skall öka kvaliteten på kärnvapnen. Men detta betyder indirekt att det är just det man gör. I betänkandet är det litet svagt skrivet om detta. Utskottet säger att det som man genomfört genom provstoppsavtalet gör att det är ett effektivt instrument för att stoppa den kvalitativa utvecklingen av dessa vapen. Jag håller inte med om det. Detta är inte att stoppa. Jag har tidigare krävt av utrikesministern att ta med frågan om subkritiska prov i förhandlingarna. Om man tar med att också de skall stoppas kan dessa tröskelländer förstå att man menar allvar med nedrustningen. Det är inte bara i Nevada som man ockuperar urinvånares mark. Det sker även i Australien. I Jabiluka i Kakadu nationalpark har man tänkt att öppna en urangruva. Man kan fråga sig: Vad behöver vi uran till om vi nu skall avveckla kärnkraften och avveckla kärnvapen? Som vi tidigare har sagt är kärnkraft och kärnvapen siamesiska tvillingar. Får man tag i kärnvapenmateriel kan man av två kilo plutonium bygga en egen atombomb. I dag fick jag veta att man tyvärr gett tillstånd att öppna den här gruvan. Det är också urinvånarnas mark, precis som Ragnhild Pohanka sade här förut. Det är aboriginernas mark. Man har förut tagit livet av dem, och nu fortsätter man att föröda deras framtid. Jag tog i mitt förra anförande upp att de som håller på med rennäring uppe vid Kolahalvön och österut också har utsatts för detsamma. Jag tänker ta er upp i rymden. Det finns en bok som heter Angels don t play that HAARP. Det är en bok på 500 sidor som handlar om hur man håller på att experimentera över våra huvuden. Det sker i jonosfären, ända uppemot 50 000 km ovanför huvdena på oss. Förkortningen står för High Frequency Active Auroral Research Program. Det är en typ av fortsättning på Stjärnornas krig. Tidigare var det ett civilt program, men det har gått över till att vara ett rent militärt sådant. Jag hade tänkt att hoppa över att tala om denna motion. Men när jag satt och skrev fick jag höra att den svenska radion tog upp det här hotet och vad man höll på med uppe i rymden. Jag hade papperena framför mig som jag hade fått Kanada och USA och tänkte att jag skulle skriva och kräva en utredning så att vi får mer kött på benen om vad som pågår. Här man svarat att det behöver man inte. Möjligen följer man det därför att man tycker att det verkar intressant ur miljösynpunkt. Sanningen är den att grunden till det här projektet är kontroll över kommunikationer vad gäller både störningar och tillförlitlighet i fientliga miljöer. Kontrollen över sådana styrmedel innebär uppenbarligen maktkoncentration. Förmågan för HAARP, rymd och raketkombinationen, att skicka en oerhört stor mängd energi, jämförbar med en atombomb, vart som helst på jorden via laser och partikelstrålar är förskräckande. Projektet skall "säljas in" till allmänheten som en rymdsköld mot fientligt inkommande vapen eller, som mer vedertaget, en apparat för att reparera ozonlagret. Det är här miljöhänsyn kommer in. I den kedja som Modules, där man framkallar artificiella moln. År 1980 hade man ett projekt som hette Project Waterhole. År 1983 släppte man ut kemikalier i jonosfären och orsakade en aurora borealis. År 1991 uppenbarade sig åter en aurora borealis över Texas, och himlen såg ut som en julgran, eller som man sade: Dessa experiment pågår i det tysta i Amerika. Men de får inte ses isolerade från världen i övrigt. Vad håller man på med ovanför våra huvuden? Angår det inte även oss som finns på den här sidan av jordklotet? Jag tycker att det är viktigt att vi tar reda på och kräver en utredning. Därför yrkar jag bifall till reservation 1. Sedan vill jag sluta med att tala om Moruroa. Till min ilska fick jag höra så sent som i fjol höst att barnarbete hade använts vid testanläggningarna vid Moruroaatollen. Det var kyrkornas världsråd som offentliggjorde detta den 3 oktober 1997. Enligt den rapporten använde Frankrike 600-900 barn under 16 år för arbete vid anläggningen som var i bruk mellan 1963 och 1996. Jag kan bara bekräfta vad den läkare sade som jag träffade 1995. Hans pappa var väderobservatör på Mururoa. Läkaren, sonen, bad mig att kräva en epidemiologisk undersökning av alla offer. Han sade: Gå igenom alla sjukjournaler från den här tiden och titta närmare på dem i stället för på dödsattesterna, som kan vara fingerade! Försök att sammanställa detta och gör en jämförelse med kontrollgrupper för att se vad som har hänt här och vad som är relaterat till kärnvapensprängningarna. I betänkandet säger man att Frankrike ger litet pengar för att kompensera detta. Men det är inte pengar det handlar om här! Det handlar om att se vilken förödelse det hela får genetiskt och vilka hälsoeffekter det kan få på sikt. Som någon var inne på här nyligen kan man fråga sig vad som händer med Indien och Pakistan när de har sprängt som de har gjort. Det finns t.o.m. en sekt som anser att man skall sprida stoftet, och bygga tempel i närheten av sprängområdena. Jag tycker att det är skrämmande om sådana - tyvärr - män får härska som inte har vuxit upp och får leka med alldeles för livsfarliga leksaker.

Herr talman! Det här betänkandet hanterar dels Riksdagens revisorers förslag om statens roll som ägare, dels ett antal motioner som är väckta med anledning av förslaget. Som så ofta lämnar revisorerna bra rapporter till riksdagen. De gör grundliga genomgångar och pekar på uppenbara missförhållanden som behöver rättas till. Som så vanligt tar inte socialdemokraterna och utskottsmajoriteten detta till sig på ett särskilt ordentligt sätt. I stället blir det den borgerliga oppositionen som får fortsätta driva de förslag som Riksdagens revisorer tidigare enigt har föreslagit. Även denna rapport är bra. I den görs en bra genomgång av statens ägande och utövandet av detta i olika bolag. Det visar sig att det finns ganska stora brister, och stora möjligheter att effektivisera ägandet, strama upp rutiner och se till att utövandet fungerar betydligt bättre i framtiden. Det är inte bara revisorerna som har granskat statens ägande. Även KU har tidigare vid olika granskningar pekat på mycket stora brister i utövandet av ägandet i statens olika bolag. Jag har själv varit inblandad i granskandet av Nordbanken och Posten. I båda fallen har jag kunnat konstatera att det finns och fanns mycket stora brister. I Nordbankenfallet utövades ägandet snarast med vänster hand. Det var ingen prioriterad fråga på departementet. Rekrytering av styrelseledamöter och annat var närmast en fråga för bolaget självt som bara formellt underställdes staten för godkännande. I postfallet, som vi har haft i årets KU-granskning, visade det sig att utövandet av ägandet sköttes närmast som en direktstyrning av Posten. Alla styrelsefrågor fördes upp till departementet för information och ställningstagande. Inget, eller ytterligt få, av ställningstagandena har dokumenterats och därmed gjorts möjligt att pröva och granska efteråt. Herr talman! Statligt ägande av bolag har visat sig leda till mycket stora välfärdsförluster. Det statliga ägandet är inte så effektivt och inte så bra som ägandet kan vara, och ofta är, i privata bolag. Det leder till höga kostnader just därför att det blir stora välfärdsförluster. Mycket av dessa förluster beror på oklarheterna i rollen för bolagen. Skall de agera som ett kommersiellt bolag eller skall de agera som statens förlängda arm? Rollen blir inte så där alldeles mycket tydligare om man läser majoritetens ställningstagande i dagens betänkande. Där skriver man att ett statligt ägande är motiverat av bl.a. sysselsättnings och regionalpolitiska skäl och att det därutöver behövs för att bevaka viktigare naturtillgångar som skogen och malmen. Det kan ju låta vackert när det står så där, men man kan fråga sig vilket skälet är till att staten skall äga många av de här bolagen, t.ex. Svenska Skogsplantor. Är det för att trygga sysselsättningen i plantskolebranschen? Är det av regionalpolitiska skäl som man driver plantskolor? Eller är det kanske för att bevaka den viktiga naturtillgången skogen som man skall ha en kontroll redan på det lilla plantstadiet? När man på andra håll talar om att ha kontroll över naturtillgångar känns det litet nattståndet och märkligt. Naturtillgångarna är ju sådant som aldrig någonsin kommer att flytta härifrån. Det spelar ingen roll om det är staten eller något privat bolag som äger skogen eller malmen - den lär bli kvar i Sverige i alla fall. Det finns många skäl att avveckla det statliga ägandet av olika företag. Vi har tidigare debatterat det här, och det finns väl inte anledning att veckla ut sig alltför mycket om det. Det skulle i varje fall frigöra pengaresurser för viktigare områden. Och kanske ännu mer viktigt: Det skulle frigöra politiska resurser på det viset att departementen kunde ägna sig åt de viktiga områdena i stället för att ägna sig åt en del perifer verksamhet. Herr talman! Med detta skall jag inte förlänga debatten mer, utan nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Staten är en av landets största företagsägare. Den statliga bolagssfären uppgår till 74 bolag, dotterbolagen ej inräknade, enligt regeringens egen skrivelse. Den sammanlagda omsättningen uppgick 1996 till ca 226 miljarder kronor. Motiven för det statliga ägandet är mycket grumliga och har en ofta historisk, sedan länge överspelad, bakgrund. I bästa fall äger staten bolag för att se till att vissa offentliga åtaganden blir uppfyllda. Förekomsten av ett sådant åtagande är dock inte i sig, som en del tycks tro, ett tillräckligt skäl för att motivera statligt ägande av bolag. Staten har flera andra verktyg, ofta betydligt effektivare, till sitt förfogande. Lagar kan användas för att se till att företag inom en viss bransch uppträder på ett önskat sätt. Ekonomiska styrmedel och koncessionsförfaranden är andra lösningar som gör det möjligt att kombinera offentliga åtaganden med privat ägande. Bakom det omfattande statliga bolagsägandet finns framför allt, som sagt, ideologiska motiv. Statligt ägda företag har varit och är fortfarande ett inslag i socialdemokratisk näringspolitik. Folkpartiet liberalerna hyser dock den motsatta uppfattningen. Statligt ägande är aldrig något självändamål. Det strider tvärtom mot grundläggande liberala principer. Statliga och kommunala bolag är dessutom ett hot mot demokratin och den fria konkurrensen. Politiker är väl bra på många sätt, men de är ofta dåliga företagsledare. Det offentliga bolagsägandet innebär ett omfattande slöseri med skattebetalarnas pengar. Herr talman! Vi har under de senaste decennierna kunnat se hur en omfattande bolagisering har ägt rum, framför allt på kommunal nivå. Förvaltning har organiserats i form av aktiebolag som helt eller delvis har ägts av kommunerna. På statlig nivå har inte antalet bolag växt lika kraftigt. Däremot har expansionen av dotterbolag varit mycket stor. Resultatet är att det har växt fram en bolagssektor vid sidan om den demokratiskt styrda förvaltningen. Den offentliga ekonomin blir på så sätt mer ogenomskådlig för medborgarna. Affärsverksamheten, både på kommunal och på statlig nivå, leder också till förluster och till ett ineffektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. Med bolagens frammarsch följer också att en betydande del av insyn och offentlighet försvinner. Offentlig förvaltning och aktiebolag är inte och skall heller inte vara samma sak. Verksamhet som bör vara offentlig med full insyn är därmed svårförenlig med aktiebolagsformen. Folkpartiet liberalerna anser att det kommuner och stat ägnar sig åt skall styras demokratiskt och med full öppenhet och insyn för medborgarna. Statliga och kommunala bolag konkurrerar dessutom ofta, med skattebetalarnas pengar i ryggen, på marknader där det finns gott om privata företag och alternativ. Detta innebär självfallet att konkurrensen tenderar att bli osund: Det offentliga uppträder på den marknad staten har till uppgift att ange spelreglerna för. Staten är dessutom ofta en svag ägare med dålig kontroll på vad som försiggår i de egna bolagen. Sällan förmår staten tillsätta de bästa tänkbara företagsledningarna. Dessa systemfel leder till att skandaler och misskötsel tycks vara vanligare i de statliga bolagen än på annat håll. Nyligen uppmärksammades t.ex. att Pharmacia & Upjohn, där staten är näst största ägare, gav vd:n Fred Hassan 150 miljoner kronor i årslön och minst 31 miljoner dollar, eller 250 miljoner kronor, i fallskärm - detta i ett statligt ägt företag. Saken kritiseras hårt av representanter för ena huvudägaren, bl.a. Erik Åsbrink. Folkpartiet anser att den kommunala och statliga bolagshysterin måste övervinnas. Dessa bolag hotar den offentliga ekonomin och den fria konkurrensen. Insynen och kontrollen försvåras. De stjäl i själva verket resurser och engagemang från det som är det offentligas huvuduppgifter: att tillse en god vård och en politik för att främja arbete och sysselsättning. Problemen och svårigheterna kommer tydligt fram i den kritik som Riksdagens revisorer riktar mot den statliga bolagsverksamheten. Kritiken måste betraktas som skarp. I förslaget till riksdagen, Statens roll som ägare av bolag, som har behandlats av 17 remissinstanser inklusive Regeringskansliet självt, konstaterar revisorerna bl.a. följande: Bara i ett fåtal fall finns övergripande syften formulerade för bolagen, även i de fall bolagen har helt eller delvis andra syften än rent kommersiella. Styrelseledamöterna har en oklar syn på vem de representerar. Ibland känner ledamöter större lojalitet med ett visst särintresse som personen i fråga representerar än med bolaget, skriver revisorerna. Det är svårt att se några konsekventa principer som styr ägarutövandet. Revisorerna riktar kritik mot att ett och samma bolag kan ha målformuleringar i flera olika dokument. Dessa är dessutom ofta långt ifrån tydliga. Ovanstående kritik - och mycket mer - kan sammanfattas i ett enda ord: ineffektivitet. Den långtgående kritiken från Riksdagens revisorer mynnar ut i ett antal åtgärdsförslag. Folkpartiet anser att samtliga dessa förslag skall bifallas. Folkpartiet liberalerna anser att den svidande kritiken från Riksdagens revisorer gör det ohållbart att fortsätta slöseriet med skattebetalarnas pengar. Vi vill därför, i den takt som det är möjligt, sälja ut merparten av de statliga bolagen. Det arbete som påbörjades under den borgerliga regeringen med att minska statens företagsägande måste fortsätta. De försäljningar som genomfördes under 1991-1994 innebar att 20 statliga företag helt eller delvis överfördes till privata ägare. Privatiseringsprogrammet måste återupptas i syfte att skapa sunda ägarstrukturer i bolagen, att långsiktigt bredda riskkapitalmarknaden och - kanske framför allt - att renodla statens roll. Herr talman! Till sist vill jag också ta upp en viktig övrig fråga. Då riksdagen har fattat ett beslut anser jag, och säkert de flesta med mig, att det beslutet skall verkställas och efterlevas. Sveriges regering verkar dock vara av en helt annan åsikt. Riksdagen har redan tidigare fattat beslut som gäller just kontakterna mellan t.ex. statliga företag och departementen, men regeringen har inte följt riksdagens fattade beslut. Detta är i sanning upprörande och ett oskick som inte kan accepteras. I det nya betygssystemet, som kan vara en aning obegripligt ibland, tror jag faktiskt att saken är solklar: Det blir tyvärr inte mer än IG, dvs. ett klart Icke godkänt!

Herr talman! Jag instämmer i vad Eva Flyborg sade tidigare. Jag tyckte också att Riksdagens revisorer hade lagt fram ett väldigt bra förslag om åtgärder. Först tänkte jag att det fanns väl ingenting att hänga upp sig på, för det var väldigt noggrant genomgånget. Men det är just detta: att det är viktigt med mångfald och ett differentierat ägande. Vi i Miljöpartiet säger inte definitivt nej till statliga företag. Vi tänker oss i stället att statliga företag skall ha en typ av ägardirektiv. Ena gången kan det handla om att man måste ta miljöhänsyn, andra gånger kan det gälla hälsohänsyn eller etiska spörsmål. Vi tycker också att det är viktigt med kooperativa företag, aktiebolag osv. så att man har en mångfald, där det också kan finnas kommunala och statliga företag. Det är dock inte alla gånger lyckligt med de här hybriderna. Dessutom kräver vi insyn. Vi har också tagit upp att det av sårbarhets och självtillitsskäl är oerhört viktigt att naturtillgångarna stannar i Sverige, att man inte säljer ut dem. För den delen måste dock inte skogen vara statlig. Tvärtom tror jag att man kan förvalta den mycket bra privat. Jag menar bara att man inte skall sälja ut skogen och malmen. Vi vet ju att det nu är många som söker efter mineral i Sverige, vilket har skapat stor irritation i t.ex. Sydsverige där man inte är van att bli ockuperad av andra. I Norrland är vi ju mer vana vid att bli kolonialiserade. Det här har gett upphov till ramaskrin bland markägare, som säger att man inte får komma in på tomten osv. Nu gör ju allemansrätten att man ändå får göra en del prover. Men som sagt var: Man måste nog se över det här med ägandet. Jag tycker till viss del att det är viktigt att det finns ett statligt ägande och att det finns direktiv för hur det skall förvaltas. Jag har också önskat, om man går litet vidare när det gäller staten, att man också tittar på hur man i statsförvaltningen förvaltar sina fonder och var man placerar sina pengar. Även där skulle man ha etiska placeringskriterier där man gynnar företag som satsar på det som är bra för framtiden och bygger upp ett ekologiskt hållbart samhälle. Däremot skulle man inte satsa på det som jag, och kanske många med mig, inte tycker är alltför bra, t.ex. vapen, sprit och tobak. Detta tycker jag är negativa kriterier. Vi har haft de här frågorna uppe tidigare, och därför tänker jag inte bli långrandig. Jag står naturligtvis bakom vår reservation, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall.
Herr talman! Jag har bara en kort fråga till Eva Goës. Hon började med att säga att revisorerna hade lagt fram ett mycket bra förslag, så bra att det var svårt att hänga upp ett anförande på någon enskildhet. Jag skulle då bara vilja fråga: Vad är skälet till att Eva Goës och Miljöpartiet inte vill ställa sig bakom revisorernas förslag utan avstyrker det tillsammans med majoriteten? Vad är skälet till att hon inte ansluter sig till den borgerliga reservationen, som just ställer sig bakom revisorernas förslag och kräver att dessa genomförs?
Herr talman! Jag sade tidigare att vi inte är så kategoriska som ni är. Vi tycker faktiskt att det skall finnas vissa statliga företag. Dessa är nödvändiga både som naturliga monopol och för en grundläggande infrastruktur.
Herr talman! Det ställningstagandet har jag all förståelse för. Därför ställde jag inte min fråga på den delen, utan jag ställde den på revisorernas förslag. Detta handlar ju inte alls om omfattningen av det statliga ägandet utan mer om hur man effektiviserar och får en bra hantering av det statliga ägandet. Denna rapport säger Eva Goës är bra, men hon väljer ändå att inte ställa sig bakom den. Därför frågar jag: Varför vill Eva Goës inte ställa sig bakom revisorernas förslag och därmed stödja den borgerliga reservationen?
Herr talman! Som jag har sagt tidigare i de här debatterna, Ola Karlsson, pratar inte vi, som ni oftast gör, för vinstmaximering. Vi vill också ha med miljö, hälsa och etiska hänsyn. Det är det som kommer in i spelet.
Herr talman! Jag har mer eller mindre en fråga att ställa till Eva Goës. Eva Goës säger att det är bra att t.ex. naturtillgångarna finns i ett statligt ägande. Jag har ett exempel, låt mig ta det. Det gäller Assi Domän. Statens aktieinnehav i Assi Domän är värt över 12 miljarder kronor i runda slängar. Det är ganska orimligt att staten bidrar med riskkapital åt en av de stora svenska skogsindustrierna. En försäljning skulle bidra till att stärka statskassan genom reducering av statsskulden t.ex. En del av räntevinsten kan användas till att skydda skogsmark med höga naturvärden. Det borde Miljöpartiet tycka var en bra sak.
Herr talman! Jag sade inte att jag tyckte att det var bra att Assi Domän skulle vara statligt. Tvärtom. Jag sade att det många gånger var bättre att det var privat. Jag pratade om andra grundläggande infrastrukturgrejer. Det kan vara posten t.ex., som vi har olika uppfattningar om. Just här tror jag att det är mycket bra att det finns en mångfald, lika väl som jag tycker att vattenkraften också borde säljas och gå ned på regional nivå.